Fru talman! Jag förespråkar inte att den enda vägen att forska skulle vara den mångåriga. Men jag begär så mycket flexibilitet att det skulle vara möjligt att vid sidan av en yrkesgärning utföra det som är den väsentliga delen av svensk forskning i dag. Med Carl Thams tillåtelse fortsätter jag att utveckla detta. Jag skulle vilja att Carl Tham svarade på frågan om det finns frihet för humanister att fortsätta den månghundraåriga traditionen och få utföra en livsgärning och någonting som är så djupt nedborrat att kanske ingen annan under en livstid kommer att hinna göra det. Eller skall vi ha sådana här korta, snabba klipp och acceptera hamburgersamhällets ideal också inom forskningen?
Fru talman! Ingen missunnar Tuve Skånberg att göra sitt livsverk som kyrkohistoriker. Men att kalla seriös doktorandutbildning för snabba klipp och tala om hamburgersamhälle och vad det var tycker jag är en nivå som inte är värdig svensk riksdag och inte ens kristdemokraterna. Det är ju det normala i alla kulturländer att man har doktorsavhandlingar. Se på de bästa högskolorna i Tyskland, Frankrike och USA. Hur kan man påstå att de doktorander som doktorerar där är någon sorts okvalificerade personer? De står ju oftast för den allra bästa humanistiska forskningen som finns. Så det där är ovärdigt struntprat.
Fru talman! Utbildningsministern raljerade litet grand över mitt tal om forskningens skönhet. Jag skall bara kort försöka utveckla vad jag menade. Jag tror att det är viktigt att det finns utrymme för de litet udda delarna och de litet överraskande frågorna. Jag tror också att forskningen kan vara inte bara nyttoorienterad, utan att den också kan präglas av lust och lekfullhet, av lust att tränga djupare in i ett problem för att få veta mer, av nyfikenhet och av den fria tanken. Det visar sig ju många gånger att resultaten i ett senare skede kan få en oerhörd betydelse för ett samhälles utveckling. Utbildningsministern talade om det livslånga lärandet. Utbildningsministern uppehöll sig vid att det inte är någon idé att satsa på forskarutbildning om man är för gammal, för då är man inte riktigt nyttig för samhället. Den uppfattningen delar jag inte. För mig är en viktig del i det livslånga lärandet att man skall ha möjlighet att varva studier, arbete, familjeliv, resor och annat. Man skall också ha möjlighet att återkomma till forskarutbildning även i ganska vuxen ålder. Det kan tillföra forskningen, forskningsresultatet, forskarsamhället och doktorandgemenskapen värdefulla erfarenheter. Jag tror alltså på det gamla bildningsidealet i det fallet. Min fråga till utbildningsministern rör en helt annan sak, nämligen möjligheten att överklaga tillsättandet av doktorandtjänsterna. Jag hyser stor aktning för utbildningsministerns engagemang i jämställdhetsfrågor, men jag vet av erfarenhet att det vid vissa institutioner och fakulteter förekommer handplockning av doktorander, och då hamnar kvinnorna i strykklass. Jag undrar om utbildningsministern kan svara på varför man avvisar möjligheten att även överklaga tillsättande av doktorandtjänster.
Fru talman! Jag medger att jag lockades något att ironisera över vetenskapens skönhet. Jag inbjöds på något sätt till det. För många av doktoranderna som håller på så länge är ju situationen den raka motsatsen. Det är ju frustrerande också för den enskilde. Jag håller helt och hållet med Britt-Marie Danestig om att lek, lust, skönhet och sökande efter livets mening också är en del av forskningen, förvisso. Men vad har sagt att detta förkvävs genom att man har en ordnad doktorandutbildning och något så när social trygghet medan man doktorerar? Jag känner Britt-Marie Danestig som en radikal utbildningspolitiker. Jag tror inte att hon tycker att det är bättre för individer att ha det otryggt för att de skall kunna leka och se det sköna i saker och ting, utan jag är övertygad om att vi har den gemensamma värderingen att trygghet i själva verket är en fördel för kreativitet och kvalitet i forskningen. Beträffande doktorandtjänsterna vill jag säga att ett överklagande av doktorandtjänster skulle leda till alltför lång tidsutdräkt när det gäller hanteringen av dem. Det rör sig om ofantligt många tjänster. Men däremot skulle jag väldigt gärna se att man i framtiden i mycket större utsträckning utannonserade dessa tjänster så att man kunde få sökande från hela landet. Det behöver inte nödvändigtvis vara uteslutande de som kommer från den egna institutionen. Ett steg i riktning mot detta, där jag vet att vi har likartade åsikter, är de fasta forskningsresurserna vid de mindre högskolorna. Det kommer att göra det möjligt för studerande som kommer därifrån att kvalificera sig för doktorandutbildning.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket. En lång studietid är naturligtvis inget självändamål och ingenting positivt på något sätt. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att vi vill ha fler doktorandtjänster, och vi vill skapa möjligheter till trygghet. Men det är en sak att satsa pengar i systemet på det sättet. En annan sak är att lägga in ekonomiska spärrar, som jag tycker att det här förslaget gör, trots att det har mjukats upp.
Fru talman! Jag är övertygad om att man också från Vänsterpartiets sida kommer att se att det här är en bra sak som stärker den humanistiska forskningen. Fru talman! Jag kommer att utnyttja samma möjlighet som någon av talarna tidigare här och tillägna Margitta Edgren resten av den här repliken. Jag kommer att sakna dig som ledande utbildningspolitiker i Sveriges riksdag. Du har betytt mycket för svensk utbildningspolitik. Vi har förvisso inte alltid haft samma mening, men det är som det skall vara i politik. Jag beklagar att du inte fick med dig ditt parti i den här frågan. Jag tycker att det är dåligt av Folkpartiet, får jag säga. Men jag tycker att det var ännu sämre av Folkpartiet när man inte följde dina kloka insatser när det gällde jämställdheten för några år sedan. Det smärtade mig mer, eftersom Folkpartiet traditionellt har haft en så klar position i frågan. Men du har alltid varit en ledande företrädare för jämställdhet inom den högre utbildningen, och jag är övertygad om att du på olika sätt kommer att verka för detta också i framtiden.
Fru talman! Jag måste få uttrycka en viss tveksamhet inför det här regelsystemet som har införts. Jag kan hålla med Carl Tham om behovet av att få ned studietiderna för de doktorander som vill ägna full tid åt sin utbildning, men som av olika ekonomiska skäl inte kan göra det utan får jobba vid sidan av eller något sådant. Det är väl riktigt. Det betyder alltså att anslaget till de 250-300 platserna eller vad det nu är som de 100 miljonerna räcker till, är välkommet. De kommer naturligtvis att ge effekt på det sättet att man får ned utbildningstiderna. Men hur de här regelsystemen på något sätt skall påverka utbildningstidens längd i dagsläget är ju obegripligt. Dessutom är det ju så att man på sikt möjligen kan få en förkortning genomsnittligt av studietiderna genom att det blir allt färre som studerar. Det går alltså inte att komma in i systemet om man inte vill studera på hel eller halvtid och har en finansiering av sina studier. Den som vill vara på ett museum eller på ett bibliotek och studera i kvartsfart eller något sådant, och som då behöver 16 år på sig, är inte välkommen längre i systemet. Man sorterar alltså bort folk. Jag tycker att regeringen har haft på en alltför enögd syn på det här. Det finns studenter av väldigt många olika kategorier. Man har förutsatt att alla som studerar lång tid gör det för att de inte har möjlighet att studera kort tid. Det kan ju vara ett önskemål att sprida ut studierna över en längre tid. Det här påståendet att man från näringslivet klagar på att doktoranderna är för gamla tycker jag är typiskt svenskt. Min reaktion är väl snarast att man borde ändra på svensk inställning när det gäller äldre arbetskraft.
Fru talman! Det sista kan jag i och för sig hålla med om. Men både ur individens och företagets, eller andra arbetsgivares, synvinkel, är det väl inte bra att man kanske är 45-50 år när man har fullbordat sin utbildning. Det är ju ändå en ganska avsevärd tid som man då har tillbringat i skolan, det får man lov att säga - från sexårsåldern fram till 47-årsåldern. Även om man säkert har gjort en del annat också, så är det i varje fall inget som är kvalificerande för andra tjänster inom verksamheten utanför skolans värld. Det är vad jag vill säga om detta. Detsamma gäller 16 eller 20-åriga utbildningar inom doktorandutbildningen. Det kan inte vara en rimlig målsättning - även om det naturligtvis också i framtiden kommer att finnas s.k. fritidsdoktorander. Det är ju inte dem vi talar om. Vi talat om den stora massan av doktorander, det stora flertalet. Då vill jag understryka att man inte bara kan tala om 100 miljoner. Man måste ju tala om de samlade fakultetsanslagen. För det humanistiska området kommer de för nästa år att uppgå till 571 miljoner kronor varav 160 miljoner går till doktorandutbildning. Sedan tillkommer 60 miljoner - två gånger 30 miljoner - från Riksbankens jubileumsfond. Det är alltså en avsevärd mängd pengar. Det är en ökning som, om man tar med Riksbankens jubileumsfond, ligger på 17-18 % i fråga om just det humanistiska området. Det är ju nästan bara det området diskussionen gäller. Alla andra tycker att det här bra. Så det är en kraftig ökning av anslagen. Det skall man inte glömma bort när man diskuterar det här.
Fru talman! Det är bra att vi är fullständigt överens om effekten av ökade anslag. Miljöpartiet har ju ett förslag där man faktiskt möjliggör, via grundforskningsavdraget, ett ordentligt tillskott som på sikt motsvarar en storleksordning på ca 2 000 nya doktorandtjänster. Där är vi alltså fullständigt överens. Min fråga gällde vad det är i detta omfattande regleringssystem som skulle leda till att studietiderna minskar. Antalet doktorandtjänster ökar. Det är bra. Men vad är det som gör att studietiderna skulle minska genom regleringssystemet? Det är också på det sättet att regleringssystemet medför en rad nackdelar, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Vad vinner man med att lägga finansieringskrav vid antagningsförfarandet i doktorandutbildningen? Om någon doktorand som skulle vara klart bättre än de andra kommer in och inte har sin utbildning finansierad från början - vad förlorar man på det? Inget talar ens för att det skulle bli kortare studietider av att ta in personer och sedan kanske ordna finansieringen efter hand som det är möjligt. Det finns alltså en rad detaljer i det här regleringssystemet som man inte alls kan se vad de skulle ha för fördelar för just det som Carl Tham talar om. Jag delar uppfattningen om målet, men jag ser en rad nackdelar med det här.
Fru talman! Det är ren myt att det här är någon sorts omfattande reglering. Den enda bestämmelse av betydelse som nu införs är att institutionerna skall ta ansvar för sina doktorander också när det gäller finansiering. Man skall inte anta kvalificerade personer och förespegla dem att de skall kunna doktorera om det inte finns några ekonomiska resurser för att genomföra detta. Det gäller lika litet som att man inte skall anta läkarstuderande eller tandläkarstuderande eller skådespelare om det inte finns resurser att genomföra utbildningen. Det är det som är den självklara poängen med det här. Jag säger "självklar", för den borde vara i praxis redan nu. I andra avseenden innebär ju det här en avreglering. Bl.a. skall inte längre riksdagen eller regeringen bestämma om alla avhandlingar skall tryckas. Vi överlåter till forskarna att avgöra detta. Det har också upprört forskarna: Hu, så hemskt! Här måste vi bestämma själva hur vi skall ha det med våra avhandlingar, och det kan inte vara bra! I själva verket är det på en avgörande punkt som det här innebär en skärpning, nämligen att de som doktorerar skall ha samma rättigheter som andra studerande. De som antas skall ha en chans att kunna genomföra sin utbildning på ungefär den tid som vi talar om. Redan om vi kommer ned till i praktiken fem eller t.o.m. sex år, är det ju ett fantastiskt framsteg med tanke på det nuvarande läget. Finansieringen av studierna är ju helt avgörande. Det är bara att titta på hur det ser ut i dag. De som inte har finansieringen ordnad lyckas inte med sina studier - eller också tar det just mellan tio och femton år.

Fru talman! Jag skall tala litet grand för utbildningsmotionen 450. Den handlar om de teologiska högskolorna i Stockholm och på andra håll - i Uppsala och i Örebro. Jag skall ta upp siffror och pengar litet grand, för det är intressant i den här frågan. Vi yrkar inte på några pengar i flerpartimotionen, för vi menar att det skall kunna ske en omfördelning när det gäller en utbildning som fått examensrätt av regeringen, en fullvärdig utbildning med akademisk examen. Årskostnaderna för verksamheten är 9,5 miljoner. För detta bedrivs utbildning för teol. kand., 140 poäng, och lärarbehörighet. Så har man en intressant utbildning i mänskliga rättigheter på 40 poäng. Det om någonting - demokrati och mänskliga rättigheter - är väl viktigt i dag när vi åker ut och ger demokratibistånd till många länder. Partierna får åka ut och hjälpa folk som inte klarar ingången till ett demokratiskt samhälle efter diktaturer eller efter murens fall osv. De behöver all hjälp vi kan ge dem. Den här 40-poängsutbildningen är det mycket lämpligt att fortsätta med. Ofta handlar det om människor som redan tidigare har en utbildning. De kanske har arbetat inom Röda korset eller Rädda Barnen eller som missionärer. De kan de här frågorna i grunden, men de får dessutom en teoretisk utbildning. Staten bidrar med 2,3 miljoner. Det är alltså ingen stor summa. Det mesta av pengarna kommer från frikyrkosamfunden, från EFS, Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Örebromissionen. Ekonomin är en bromskloss när det gäller utvecklingen av Teologiska högskolan. Det är viktigt att man ger möjligheter för exempelvis ombyggnad. De behöver bygga om sina lokaler eller söka sig någon annanstans. Men det är också viktigt att de tilldelas platser så att man kan ge denna undervisning. Vi lever i en tid när människor är sökare på alla fronter. De söker andliga värden, och de vänder sig ifrån det väldigt marknadsmässiga och ganska hårt realistiska ekonomiska samhället. Då måste vi kunna ge dem något alternativ, som är väl underbyggt, med respekt för människor, så att de inte söker sig till olika sekter där människor mals ned. Det är viktigt att människor har utbildning i psykologi och att de har en övertygelse - jag förutsätter att de har det - så att de kan hjälpa dem som söker. Därför behövs det utbildningsplatser på dessa områden. Vi menar att man skall kunna omprioritera pengarna så att man kan ge den här utbildningen åt människor som vill gå ut med andliga värden till folk. Vi vill att det skall göras en förändring så att statsbidrag beviljas för att införa 150 årsstudieplatser för teologie kandidat-programmet och 25 platser för 40 poäng i mänskliga rättigheter och demokrati. Att så skall ske bör vi ge regeringen till känna. Ministern är inte kvar, men det står i protokollet, där man kan ta del av vad vi i Miljöpartiet anser om detta.

Fru talman! Enligt utbildningsutskottets betänkande kommer den grundläggande utbildningen på högskolans område att byggas ut med ungefär 15 000 platser under nästa år. Det är utmärkt, och det ger en förstärkning och breddning av den vetenskapliga kompetensutvecklingen för lärare och förstärkning av forskarutbildning. Att resurser också kan komma mindre och medelstora högskolor till del är bra. Det finns dock ett olyckligt undantag, och det gäller de minsta och de nyaste högskolorna. Jag återkommer till det. Sammantaget är det en stor och viktig uppgift att på bred front höja yrkeskompetens och kunnande, att vårt land och folk skall vara bättre rustat inför en snabbt förändrad framtid. Om den grundinställningen finns det en bred uppslutning i och utanför riksdagen. Självfallet är kompetens och kvalitet i utbildningsutbudet av grundläggande art, men också inriktningen och den regionala fördelningen är viktiga. Intressant är att konstatera att de regionala högskolorna har fått en mycket viktigare roll än vad tvivlarna förutsåg då det skedde ett breddat regionalt utbud under senare år. I motionen T215 av Eva Eriksson och mig har vi pläderat för de västsvenska högskolorna. Det är väl ingen tvekan om att Västsverige har kommit på undantag då andra starka högskoleregioner - axeln Uppsala-Stockholm-Linköping - har haft den utveckling som t.ex. Västsverige relativt sett inte har kommit i fråga för. Därför bör situationen där uppmärksammas. Min förhoppning står också till att det nya västsvenska länet, som startar från nyår, skall med ny och samlad kraft kunna bevaka en sådan regional och nationell fördelning av högskoleresurser. Det blir en viktig uppgift för det nya länets politiker och administratörer. Fru talman! Frågan om inriktning av de olika disciplinerna förtjänar också hög uppmärksamhet. Jag har i en motion med stöd från företrädare för sex olika partier aktualiserat de fristående teologiska högskolorna. Under förra mandatperioden fick frikyrkliga teologiska högskolor akademisk status i Stockholm, Uppsala och Örebro. Som huvudmän bakom dessa skolor står flertalet frikyrkliga kristna samfund. Den högskolestatus som då gavs var närmast en akademisk legitimation i en utbildning som man haft under en lång och välrenommerad etablering. Den förra regeringen, där Folkpartiet ingick, har heder av att man släppte fram denna viktiga utbildningsgren. De fick kompetens att ge 80 poäng examensbehörighet. Den nuvarande regeringen har gått vidare så till vida att man har låtit Teologiska högskolan i Stockholm, THS, få behörighet att examinera upp till 140 poäng. Den miss som skett i budgetpropositionen, som vi har påtalat i motionen, är att inga nya högskoleplatser har beviljats dessa skolor trots en mycket stor sökandeström av studenter. Vi har i motionen visat på de utökade och stärkta sambandet mellan forskning och grundutbildning som sker vid t.ex. THS i Stockholm. Man har i dag 16 lärare med halvtidstjänstgöring eller mer. 12 är teologie doktorer, bl.a. en docent och en professor. Vid skolan finns för övrigt landets enda tjänst i feministteologi. Det bedrivs forskning vid denna skola bl.a. med stöd av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Frikyrkliga forskningsrådet. Bl.a. har ett särskilt lektorat inrättats för forskning kring religion och värderingsförändringar. Till det kan sägas att de har ett omfattande internationellt utbyte av lärare och studenter vid universitet, högskolor och seminarier i bl.a. USA, Tjeckien, Kanada och flera länder i Afrika. Utbildningen vid THS har en bred inriktning. Det visar bl.a. den 40-poängskurs kring mänskliga rättigheter och demokrati som föregående talare nämnde. Det är en kurs som regeringen för övrigt gav ett särskilt stöd till under detta år. Till de 25 platserna i denna kurs fanns över 200 sökande, bl.a. personer som arbetar med mänskliga rättigheter inom t.ex. myndigheter som Sida och även Regeringskansliet. De ideella organisationerna Rädda Barnen, Röda korset, Amnesty och Diakonia hade personer som ville komplettera med en sådan utbildning. För läsåret 128 helårsstudenter, som har svarat för 105 helårsprestationer. Ökningstakten ligger så högt som 30 % i tillväxt på skolan. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen i årets budget, då det sker en utökning med många tusen högskoleplatser, inte föreslagit någon höjning av antalet årsstudieplatser för de fristående teologiska högskolorna. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att avtalet mellan staten och dessa högskolor ändå skall omförhandlas. Utbildningsminister Carl Tham sade här att den humanistiska forskningen har fått den största förstärkningen. Han sade ungefär att han känner väldigt starkt för den humanistiska forskningen. Utbildningsministern brukar hävda intellektuell reda, och då kan man undra om det här bara är ett olycksfall i arbetet. Det är min förhoppning att det är det, fru talman. Det skulle ju kunna innebära - jag får säga det till den tomma statsrådsbänken - att man under löpande budgetår rättar till denna lilla marginella företeelse. Utskottet har inte ens bemödat sig om att föra något resonemang om varför man inte vill biträda motionsyrkanden av det här slaget. Man skriver egentligen på en enda rad summariskt att man avstyrker samtliga motionsyrkanden. Det gäller inte bara nästa budtgetår utan också de tre närmaste åren. Tala om Fru talman! Jag började med att säga att det är viktigt med en stärkt och breddad högskoleutbildning. Men det är inte oviktigt hur en sådan skiktning ser ut. Naturvetenskapliga kursutbud och forskning på teknikområdet är viktiga om Sverige skall "ligga i spets". Men även den teologiska forskningen och utbildningen har en viktig roll att spela. De tre teologiska högskolor som nu finns i Stockholm, Uppsala och Örebro har dessutom ett huvudengagemang som saknar motstycke. De trossamfund som står bakom skolorna satsar många miljoner varje år i nettostöd för att möjliggöra en sådan utbildning - en utbildning som statsmakten för länge sedan borde ha tagit ett likvärdigt och fullödigt ansvar för. Om sådana här skolor sätts på svältkur tror jag att vi kommer att få ett fattigare samhälle, i dubbel bemärkelse. Fru talman! Regeringen borde överväga en justering. I avvaktan på detta yrkar jag bifall till motion

Kvinnor, kvinnor, kvinnor kan kvinnor kan i hela vårt land. Den nya kraften som behövs är kvinnlig urkraft som släpps lös. Fru talman! I detta betänkande behandlas mitt förslag - för andra eller tredje gången - om att vi skall satsa på Kvinnouniversitetet i Sverige, som finns i Västernorrland. I Norge satsar man drygt 2 miljoner kronor varje år på Kvinnouniversitetet. Vad är då Kvinnouniversitetet? I betänkandet har man inte ens bemödat sig att tala om varför man avstyrker medel till Kvinnouniversitetet - man säger bara att man avstyrker samtliga motioner. Kvinnouniversitetet står för universitas, för alla. På Kvinnouniversitetet kan flyktingkvinnor gå, kvinnor som har sociala problem eller kvinnliga ledare. Vi har redan haft besök av Unesco med 13 kvinnliga ledare i världen. Men allt får vi bedriva på ideell basis. Inte ett öre kommer från Utbildningsdepartementet. Vi anser att det här är en styggelse för Sverige, om man skall uttrycka sig på norskt sätt. Jag pratade i dag med Marit Nybakk, som är socialdemokrat och som tillsammans med representanter för andra politiska partier - en från varje parti - bildar ett råd för kvinnouniversitetet, för att ge det stöd, för att profilera och lyfta frågan om kvinnouniversitet; de tycker att det har så stor betydelse i Norge. Kvinnor behöver någonting annat - en holistisk syn på världen, där man ser helheten: hälsa, alternativ ekonomi, alternativ teknologi, ett annat sätt att se saker och ting. Kvinnouniversitetet är en kraftkälla. Det var därför jag började med att sjunga: "Kvinnor kan". Kvinnor är en kraftkälla. Vi menar att kvinnor utvecklas hela livet. Det gör väl förhoppningsvis män också. Men kvinnor i vår tid har mycket stort intresse av utveckling. Fler och fler kvinnor kastas ut i arbetslöshet. De måste själva skapa sin egen läroplan. På detta kvinnouniversitet har vi startat någonting som heter Från arbetslös till verksam i egen bygd. Vi tycker att det är oerhört viktigt att vårt län, Västernorrland, inte dräneras på kvinnor så att det bara blir män kvar, män som jagar och fiskar. Vi tycker att vi behöver förnya samhället och att kvinnors värderingar skall genomsyra samhället. Därför vill vi inspirera och initiera projekt där kvinnors resurser tas till vara och får växa. Vi vill stödja, utbilda, medvetandegöra och synliggöra kvinnor. I betänkandet har man inte ens nämnt varför man avstyrker förslaget om pengar till detta. I Norge ger man 2 miljoner kronor. 500 000 går till kvinnoforskning och resten till drift och kursverksamhet. Jag hoppas att det här tas upp på allvar nästa år. I tio år har man givit pengar till kvinnouniversitetet i Norge, och här nämner man det inte ens med ett ord. Fru talman! Jag vill också nämna någonting som profilerar Mitthögskolan, som jag tycker är helt fantastiskt. Det är att man har startat en utbildning till präst för döva. Det är unikt i Sverige, det är unikt i Europa. Jag vill uppmana Utbildningsdepartementet och utbildningsutskottet att i framtiden ta det i beaktande och utvidga resurserna. Kanske kommer det ett utbildningsuppdrag, så att man kan pröva det i budgetarbetet och så att man kan satsa på utbildning för döva till präster. Det är nämligen så att de dövas teckenspråk är mycket lika i Europa. Det här kan bli en nisch för Mitthögskolan. Som det ser ut i dag har man en samverkan mellan stiftet och Mitthögskolan. I betänkandet säger man att Mitthögskolan väl får göra som den vill. Om den vill satsa på det här får den väl göra det. Men här behövs ett stöd från statsmakterna för att man skall kunna utvidga det. Det kostar väldigt mycket med en assistent som hela tiden går parallellt med den som skall utbildas till präst. Med detta, fru talman, vill jag avsluta det här talet. Jag yrkar inte bifall till mina motioner, men jag hoppas att det jag har sagt beaktas i framtiden och att man kan se ett nytänkande inom utbildningsområdet.

Fru talman! Jag ber om överseende med min något kraxiga röst i dag. Vad göras kan är allaredan gjort när det gäller anslagen till de olika utgiftsområdena, eftersom budgetramarna redan är fastlagda. Dagens debatt kan därför i huvudsak endast behandla partiernas principiella inställning i socialförsäkringsfrågorna under de olika utgiftsområdena, de särskilda yttranden vi gjort i anledning därav och de reservationer som inte berör anslagen. Vi moderater i utskottet har i ett särskilt yttrande förordat en annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Vi anser att människors sociala trygghet skulle öka genom att hushållen finge en större ekonomisk självständighet, bl.a. genom skattesänkningar framför allt för låg och medelinkomsttagarna. Med litet mer pengar kvar i den egna portmonnän skulle människor ges ökat utrymme för egna tilläggsförsäkringar utöver en god grundtrygghet genom en allmän försäkring. I reservation nr 1, som jag nu yrkar bifall till och endast till denna för att spara kammarens tid, säger vi att det är nödvändigt att i grunden förändra de nuvarande trygghetssystemen. Systemet skall vara robust och stabilt och garantera en god grundtrygghet för alla. Det skall finnas en klar koppling mellan avgifter och förmåner. Socialförsäkringssystemet kan antingen utformas som en obligatorisk försäkring vid inkomstbortfall p.g.a. sjukdom, skada eller arbetslöshet och kombineras med individuella tilläggsförsäkringar eller som ett system med sparkonton, välfärdskonton eller hur vi nu vill benämna dem. Fem av riksdagens partier har glädjande nog kunnat enas om ett krav på en genomgripande utredning av socialförsäkringssystemet. Det har varit alltför mycket lappande och lagande i gamla system, och tidigare utredningar har inte varit tillräckligt genomgripande. Detta har gjort att systemet är krångligt och mycket svårt att överblicka för den enskilde. Även om de olika partierna redovisar olika syn på de framtida socialförsäkringarnas utformning borde det vara möjligt att åstadkomma en reformering av de olika ersättningssystemen. Gick det att komma överens om en pensionsreform - även om födslovåndorna verkar vara mycket svåra - borde det gå när det gäller socialförsäkringarna i stort.

Jag är förvånad över att regeringen nu säger sig ha så gott om pengar att den inte följer de förslag rörande sjukpenningberäkningen som den själv begärt av en särskild utredare och där en proposition var avsedd att lämnas i höst. På detta område anser sig regeringen tydligen ha mycket god råd men inte med att t.ex. återge änkorna deras pensioner! Det rör sig nämligen om ungefär samma summa, ca 900 miljoner kronor. Hur är det med prioriteringarna inom socialförsäkringarna, socialförsäkringsministern? Det är förstås LO som styrt regeringen igen! Det är bra att regeringen äntligen tog sitt förnuft till fånga när det gäller sjuklöneperioden. Det var ju mer eller mindre ett dråpslag, särskilt mot mindre företag. Men flera partier anser att ändringen tillbaka till det tidigare systemet bör ske redan den 1 januari 1998, och inte i april. Det är nog svårt för småföretagen ändå att klara sin situation. Vi anser också - tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna - att försäkringen mot kostnader för sjuklön måste förbättras. Det är alltför få i dag som anser sig ha råd att ta försäkringen. Vi anser vidare att karensdagsreglerna måste förbättras för personer som har flera arbetsgivare liksom sjukpenningförsäkringen för personer med timanställning och blandade inkomster. Det blir allt vanligare att människor har både en anställning, kanske flera anställningar, och driver eget företag. Men socialförsäkringarna är de facto konstruerade för löneinkomster, helst inkomst från heltidsanställning på en och samma arbetsplats. Inser inte utskottsmajoriteten och regeringen att vi måste förändra socialförsäkringen så att den passar den moderna tiden? 10 har gällt förslaget om FINSAM, dvs. finansiellt samarbete mellan försäkringskassan, socialvården, landstingen och arbetsförmedlingen. Regeringen har efter press från övriga partier tagit ett steg i rätt riktning - det kanske närmast är utskottsmajoriteten som har gjort detta - och frångått den lösliga projektmodellen som presenterades i propositionen. Men majoritetsförslaget omfattar ju enbart de s.k. rehabiliteringspengarna om drygt 800 miljoner kronor. Dessa har naggats hårt i kanten genom att 200 miljoner kronor skall gå till administration. Det blir alltså inte särskilt mycket pengar kvar. Vi moderater vill precis som reservanterna i reservation 6 att försäkringskassan skall kunna använda kostnaderna för sjukpenning liksom de medel som frigörs genom besparingar till såväl vård som medicinsk rehabilitering. Denna riktiga FINSAM-modell skulle minska sjukpenningkostnaderna väsentligt men framför allt minska mänskligt lidande. Vi har valt att uttrycka vår uppfattning i ett särskilt yttrande, eftersom vi inte aktivt vill stödja regeringens förslag till medelsfördelning inom anslaget i övrigt. Vi har dock exakt den uppfattning som framgår av reservation 6. När det gäller försäkringskassornas arbetssituation vill jag säga att vi har fått mycket oroande rapporter från kassorna. Detsamma gäller inte minst det uttalande som JO, vid den hearing som vi genomförde för någon tid sedan, gjorde om tilltagande rättsosäkerhet i bedömningarna. Detta har gjort att vi moderater i vårt budgetförslag har anvisat 200 miljoner kronor att användas till administrationskostnader. Utskottsmajoriteten har tagit 200 miljoner kronor av rehabiliteringspengarna till administration. Hur kan ni försvara detta? Vidare några ord om arbetsskadeförsäkringen, som ligger utanför statsbudgeten. Vi moderater har sedan länge förordat en modell där arbetsgivaren tecknar en obligatorisk arbetsskadeförsäkring för sina anställda. Detta kommer att ge företagen ett ökat incitament att förbättra arbetsmiljöerna, eftersom det då skulle finnas ett direkt samband mellan den enskilde arbetsgivarens utgifter för arbetsskadeförsäkringen och skadeutfallet. Till sist kan jag notera att vi glädjande nog har fått enighet i utskottet för en motion av mig själv m.fl. om kvinnors rätt till en rehabilitering som är likvärdig med vad som gäller för männen - en fråga där det borde ha hänt mycket mera, eftersom utskottet redan budgetåret 1994/95 gav regeringen detta önskemål till känna. Låt oss nu hoppas att något verkligen kommer att ske i den här frågan. Fru talman! Jag har avsiktligt med hänsyn till kammarens tid inte vidrört alla de reservationer och särskilda yttranden som avgivits vid betänkandet, men vi står naturligtvis bakom de uppfattningar som vi där har redovisat.

Fru talman! Vissa partier klarar inte att ta upp en debatt om förändringar i våra trygghetssystem. Centerpartiets hävdande av att grundtrygghet skall vara ett grundläggande krav möter stort motstånd. Vi förde en sådan argumentation redan när ATP-frågan var aktuell. När ATP-systemet infördes hade Centerpartiet ett förslag som innebar en grundpension lika för alla. Ett resultat av det pensionssystemet skulle ha blivit fler pensionsfonder, i stället för de stora AP fonder som nu dominerar. Med Centerns system skulle betydligt mera riskkapital ha kunnat ställas till förfogande för företagen. Nu är den debatten överspelad, och vi står inför ett nytt pensionssystem, där man faktiskt anammat Centerpartiets tanke om en grundpension. Så lång tid tar det alltså att få gehör för en god idé. Vad vi saknar i dagens trygghetssystem är enhetlighet och enkelhet. Vi har under alla år, som Gullan Lindblad sagt, lappat och lagat på något som möjligen hade en viss enkelhet när det för många år sedan infördes. En generell försäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp är också för Centerpartiet ett mål, men vi har tacklat detta område med en annan infallsvinkel än regeringens. För all frånvaro från arbetslivet bör ges likartad ersättning. Det gäller alltså en ny arbetslivs och ohälsorelaterad försäkring. Den skall gälla vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada eller förtidspension. Den skall ge en grundpenning till alla och därutöver ha en inkomstrelaterad del. Försäkringen måste även för företagarna utan krångel ge ersättning för inkomstbortfall som de av olika orsaker kan drabbas av. Centerpartiet hävdar att denna försäkring även bör gynna arbetslinjen. Rehabiliteringsinsatserna måste alltså vara lönande och få den enskilde att kunna återgå till arbetslivet. Det fusk som enligt vad vi ibland diskuterat finns i våra transfereringssystem skulle på detta sätt kunna undvikas, till fromma för statens ekonomi. Regeringspartiet kan inte ställa sig bakom dessa tankegångar. Jag inser att man ibland inte ens lyssnar på våra argument utan redan från början bestämt sig för att det enda som skall gälla är inkomstbortfallsprincipen. Den finns dock med även här, och därför borde väl socialdemokraterna kunna vara med på ett sådant här förslag. Man säger sig ju också värna om de sämst ställda, om dem som hamnar utanför systemen. Jag är mycket nöjd med detta betänkande, som äntligen ger frihet för samordning av olika verksamheter för att åstadkomma en godtagbar rehabilitering för den enskilde. De s.k. FINSAM-försöken har varit vägledande för att öka samarbetet mellan försäkringskassorna, socialtjänsten och landstingen. Vi kan med det lagförslag som riksdagen nu kommer att anta utöka och permanenta dessa försök. I denna samverkan skall också Arbetsmarknadsstyrelsen finnas med. Redan har insatser för att förmå myndigheterna, Landstingsförbundet och Kommunförbundet till ökat samarbete påbörjats. I vissa kommuner har detta nu lett till ökad samverkan. Allt detta syftar till ett minskat lidande för enskilda individer och till påskyndande av ett rehabiliteringsarbete för återgång till arbetslivet. De försök som gjorts har i stort sett varit positiva. De fyra parterna skall nu kunna samverka utan hinder av lagar, och det gäller att man utnyttjar denna möjlighet. Försäkringskassan får medel att bruka för detta, och samverkansavtal måste upprättas enligt lokala förutsättningar. Alla parter bör naturligtvis vara med, och lokalt kan kanske ytterligare samverkanspartner ingå. Jag ser detta som en stor möjlighet. Revirtänkandet måste överges. Arbetsmarknadsverket får ju återställa medel för de senaste åren till staten, och där finns säkert medel att hämta till verkningsfulla insatser. När de här myndigheterna erbjuds dessa möjligheter ställs från oss beslutsfattare det kravet att man gör det bästa möjliga av denna lagändring. Centerpartiet ser detta som en verklig möjlighet. Vi vill från Centerns sida inte se några öppna kranar mellan sjukvårdsförsäkringen och landstingen. Vi ser i stället förbättrade möjligheter att utnyttja befintliga resurser, som inte är små. De avgifter som betalas till sjukförsäkringen ser i dag oändliga ut, och regeringen har ju valt att betala andra utgifter från denna post. Dessa avgifter skall dock täcka utgifterna för sjukvårdsförsäkringen, och eventuella överskott är tillgängliga bara detta år. Vi kan inte binda upp oss med en så osäker inkomst. Vi vill använda arbetsgivaravgifter och sjukförsäkringsavgifter till att klara framtidens pensionssystem. Centerpartiet tillstyrker därför varmt betänkandets förslag om ökad samordning. Vi har i riksdagen arbetat för detta under säkerligen tio år. Så lång tid tar det alltså att få gehör för goda förslag och idéer. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna verkar vara nöjda med nuvarande socialförsäkringssystem. Vi i andra partier ser en utredning vara nödvändig för att åstadkomma en grundlig förändring. Vår avsikt är att de kommande socialförsäkringssystemen inte skall ställa några människor utanför trygghetssystem. När det gäller anslagen ställer sig Centerpartiet bakom regeringens förslag. Vi har dock vissa principiella synpunkter, som jag redan har berört. Vissa patientgrupper bemöts inte på ett bra sätt i sjukvården. Även bemötandet från försäkringskassornas tjänstemäns och förtroendeläkares sida kan kritiseras. Det gäller då främst personer som har sjukdomar som de relaterar till amalgamfyllningar eller elkänslighet. Nu kommer, enligt vad jag erfarit, Socialstyrelsen med allmänna råd som tar upp dessa bemötandefrågor från sjukvårdens sida. Även Riksförsäkringsverket borde ge ut sådana allmänna råd, i samverkan med Tandvårdsskadeförbundet och andra patientföreningar som verkligen upplevt den brist på empati som man ofta möts av i kontakt med olika myndigheter. Jag är övertygad om att kostnaderna för samhället sjunker, om patienter bemöts på ett medmänskligt sätt. Vi har från utskottets sida årligen upprepat detta. Vissa förbättringar har väl skett, men mera återstår att göra. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till reservation nr 2. Centerpartiet står naturligtvis bakom alla övriga reservationer under utgiftsområde 10.

Fru talman! Folkpartiets förslag till budget för 1998 har temat jobb, vård och skola. Vårt budgetförslag skall ses som en helhet, och det är i detta andra steg därför inte meningsfullt för oss att fullfölja våra anslagsyrkanden. Vi redovisar i stället våra åsikter i det särskilda yttrandet. Fru talman! Jag kommer huvudsakligen att ägna mitt anförande åt att ta upp de helt avgörande frågorna när det gäller socialförsäkringarna och det som hör till dem av vård och omsorg. Låt mig börja med socialförsäkringarna. Regeringen har fört en politik som underminerar förtroendet för våra socialförsäkringar. Det gäller ersättningsnivåerna i systemet, trixandet med sjukförsäkringen och återgången till en icke-allmän arbetslöshetsförsäkring. Detta har inneburit att svenska folket inte längre litar på socialförsäkringarna. Det är bra att regeringen nu äntligen kommer tillbaka till 80 % i ersättningsnivåerna. Men det är viktigt att gå vidare på vägen mot större trovärdighet i våra socialförsäkringar. Folkpartiet vill ha en reform som återskapar tydligheten om principerna för samtliga socialförsäkringar. Vi anser att det skall finnas tre socialförsäkringar: pensionsförsäkring, allmän sjukförsäkring och en allmän arbetslöshetsförsäkring. Dessa skall vara obligatoriska och fristående från statens budget. Vi vill ha en avgiftsväxling så att de kan finansieras med egenavgifter. Vi kräver en kommission som ger möjligheter till en bred parlamentarisk överenskommelse om de framtida försäkringssystemen. När vi väckte den frågan fick vi positiva signaler från flera partier, och även från Socialdemokraterna. Det fanns ett intresse och en förståelse för dagens problem. Jag vill väcka frågan hos socialförsäkringsministern redan i dag: Finns det intresset kvar hos er såväl i utskottet som hos regeringen? Om så inte är fallet: Vilket är skälet till att ni tycker något annat i dag? Fru talman! Folkpartiet anser att sjukförsäkringen skall ha större försäkringsmässighet. Den skall bygga på inkomstbortfallsprincipen, och det skall finnas ett direkt samband mellan inbetalda avgifter och förmåner. Vad är det för fel på den principen? Det finns ju redan en solidarisk finansiering genom att höginkomsttagarna har färre sjukdagar och därmed bidrar mer än vad de skulle göra om man räknade på de kostnader de åsamkar försäkringen. Därför är jag litet förvånad över att vissa partier vill ta ut avgifter långt utöver taket. Sjukförsäkringen måste gynna rehabilitering och motverka utslagning. Det måste alltid löna sig att arbeta, och därför måste det finnas en karensdag som motverkar fusk och överutnyttjande. Sjukförsäkringen skall finansieras med avgifter samt direkta statsbidrag för fördelningspolitiska inslag. Det är viktigt att taket i sjukförsäkringen sätts så att det stora flertalet inkomsttagare ligger under taket. Men på sikt är det också viktigt att taket blir detsamma för såväl sjukförsäkring, a-kassa som pensioner. Fru talman! Det är viktigt att vi har en välfärdspolitik som uppfattas som rättvis, att den genomförs korrekt och att bördorna fördelas någorlunda rättvist. Missbruk och fusk undergräver stödet för den generella välfärdspolitiken. Det är därför avgörande för systemens legitimitet att fusk och missbruk beivras och att systemen utformas och underhålls på ett sådant sätt att människorna ser en långsiktighet och en trygghet i systemen. Fru talman! Jag vill ägna resten av min taletid åt huvudsakligen två viktiga frågor, FINSAM och sjuklöneperioden. I min inledning redovisade jag Folkpartiets huvudinriktning i budgeten. Det handlar om att skapa ett så gott företagarklimat som möjligt därför att jobben måste öka. Vi måste enligt Folkpartiet få fler skattebetalare men inte högre skatter. Legitimiteten för våra välfärdssystem handlar mycket om hur de kan finansieras. Det behövs fler människor i jobb - flera som bidrar till att upprätthålla trovärdigheten i välfärden. Efter en lång och hård debatt om sjuklöneperioden och vad fyra veckors sjuklöneperiod har skapat för problem har äntligen regeringen och Centern fogat sig och vill återgå till två veckor, men inte omgående utan först till nästa vår. Har ni inte förstått att människor nu är arbetslösa, att avarterna av fyra veckors sjuklöneperiod har slagit igenom och att de missgynnar sysselsättning och tillväxt? Varför inte genomföra återgången till två veckor så snart som möjligt, dvs. den 1 januari 1998, som Folkpartiet och flera andra kräver? Folkpartiet anser att om regeringen skall ha någon trovärdighet både när det gäller jobben och småföretagarfrågorna måste sjuklöneperioden återställas den 1 januari 1998 och inte en dag senare. Fru talman! Finns det någon här i riksdagen som inte mött sjuka människor som står i kö och väntar på åtgärder? Jag tror inte det. Jag är övertygad om att vi alla tycker att köerna i vården är orimliga, omänskliga och att de så snabbt som möjligt måste åtgärdas. Landstingsförbundet har redovisat att det står närmare De fem försöken i FINSAM, finansiell samordning mellan försäkringskassan och vården, har visat vilka vinster som kan nås genom en finansiell samverkan. Efter mycken kamp i utskottet har vi baxat Centern och sossarna till ett majoritetsförslag som innebär att FINSAM genomförs i hela landet. Men var finns pengarna? När jag möter socialdemokratiska landstingspolitiker tror de inte det är sant när jag berättar att regeringen inte vill använda inbesparade sjukpenningsmedel för att korta sjukvårdsköerna. FINSAM och anslår 614 miljoner, dvs. rehabpengarna, till detta. Att aktivera sjukpenningsmedlen till att korta köerna och öka rehabilitering av sjuka säger man nej till. Varför säger ni nej? Det är ju enkel matematik att konstatera att rehabiliteringsmedlen inte räcker speciellt långt. Dessutom var de ämnade även för andra saker. Tror majoriteten att det går att göra stora insatser i vården med så begränsade medel? Genom att korta vårdköerna frigörs sjukpenningsmedel som kan användas i vården. Varför säger ni nej till detta? Principen är att det inte kostar någonting, eftersom vi använder de inbesparade medlen. Jag skulle vilja att socialförsäkringsministern förklarar för mig varför ni säger nej till just detta. Varför låter ni människor lida i vårdköer när sjukpenningspengarna kan aktiveras? Jag har i min bänk ett TT-meddelande där Centern säger: Detta ger bara vinster. Det finns inget att tveka inför, säger Centerns ledamot Karin Israelsson i riksdagens socialförsäkringsutskott. I dag säger Centern nej. Varför har ni ändrat er? Fru talman! Varför säger Vänsterpartiet nej? I Sjuk och arbetsskadekommittén var vi överens i den här frågan. Varför har ni ändrat er och säger nej i dag? Är skälet enbart principen att sjukpenningsmedel inte skall användas i vården? Eller vill ni fjäska för regeringen för att komma närmare köttgrytorna? Dagens TT-meddelanden redovisar en annan syn. Folkpartiet har i motionen med rubriken Krisplan för vården redovisat ett antal mycket allvarliga problem i dagens Vårdsverige. Låt mig bara ta ett enda exempel som borde leda till eftertanke för majoritetspartierna: klassklyftorna visar tecken på att komma tillbaka i vården. Det anser Folkpartiet. I min inledning har jag skissat på hur vi skall ha socialförsäkringarna utformade. Genom att skilja dem från statsbudgeten blir de mer försäkringsmässiga samtidigt som regeringen inte kan ta överskotten och kasta ned i de stora svarta hål som sannolikt kommer att finnas även i fortsättningen, inte minst när det gäller statsskulden. Sanningen i FINSAM-frågan är att regeringen är rädd att överskotten i sjukförsäkringen skall minska. Vi talar om inbesparade sjukpenningsmedel, och därmed tillförs inte statskassan lika stora överskott, eller gör det om regeringen ämnar ta dem. Folkpartiet tycker inte att överskotten i sjukförsäkringen skall tillföras statsbudgeten. Men här talar vi om inbesparade sjukpenningsmedel som inte kommer att finnas om människor skall stå i sjukvårdsköer och passivt vänta. Folkpartiet har aldrig och kommer aldrig att ställa gamla och sjuka i vårdköerna mot statsbudgeten. Sjukpenningsmedel kan sparas genom att korta köerna i vården. Självklart skall detta ske. Det är en omänsklig politik som regeringen leder in såväl Centern som Vänstern på, en politik som Folkpartiet aldrig kommer att acceptera. Fru talman! I ett antal reservationer tar Folkpartiet bl.a. upp kravet på att en karensdag skall gälla även dem som har flera arbetsgivare. Regeringen bör snarast se över försäkringsmöjligheterna när det gäller kostnader för sjuklön. Inte minst gäller detta småföretagen. Vi i Folkpartiet säger att det är viktigt att göra en långsiktigt översyn av försäkringskassornas verksamhet. När det gäller arbetsskadeförsäkringen har vi också sagt att försäkringarna för arbetsolycksfallen skall börja tecknas på den privata försäkringsmarknaden. Detta borde lagfästas, och kostnaderna kunde övertas från sjukförsäkringen. Avslutningsvis, fru talman, vill jag redovisa Folkpartiets syn på närståendevården. Vi vill utöka möjligheterna för anhöriga att vårda sina närmaste i hemmet från 60 dagar till 120. Självfallet skall detta vara ett val som den anhörige gör, men möjligheterna skall finnas. Vi konstaterar att detta sparar pengar i landstingen, men det avgörande för vårt ställningstagande är möjligheten att få vårdas hemma av en nära anhörig, inte minst i livets slutskede. Fru talman! Med detta yrkar jag för tids vinnande endast bifall till reservationerna 3, 5, 6 och 7. Självfallet står jag bakom alla de reservationer där Folkpartiet finns med.
Fru talman! Det är ganska intressant att lyssna till Sigge Godins argumentation. Han ser inte några möjligheter med den förändring som gäller möjligheter till ökad samverkan som vi i dag kommer att debattera. Han ser bara en part i den samverkan, som skall stå för alla kostnader, nämligen försäkringskassan. Men i samarbetet finns faktiskt försäkringskassa, landsting, kommuner och även Arbetsmarknadsstyrelsen samt Arbetsmarknadsverket. I alla dessa funktioner finns en del medel till förfogande för att korta rehabiliteringstiderna. Respektive medel skall också användas till detta. Vad vi har att diskutera i vårt utskott är naturligtvis bara försäkringskassans pengar. Tydligen accepterar Folkpartiet med stor tacksamhet detta överuttag, och tänker för framtiden utnyttja det hela på det viset. Eller hur har Folkpartiet tänkt sig det hela om vi nu får ordning på socialförsäkringsavgifterna, så att man tar ut vad man behöver till sjukförsäkringarna och inte något mer, som man gör i dag? Vi är kritiska från Centerns sida till regeringens sätt att ta ut sjukförsäkringsavgifterna. Vi vet att de går till andra åtaganden. De åtagandena försvinner ju inte även om man ser till att förändra utgiftsuttaget. Som jag sade i mitt anförande ser vi i Centerpartiet möjligheterna till ett arbetgivaruttag som ser ut som i dag, men med delar som kan användas till de nya pensionerna. Där finns alltså inget utrymme.
Fru talman! Först och främst skall jag beröra TT artikeln. Där säger Centern att man inte ser några problem. Det finns alltså en majoritet i utskottet för att lösa problemet. Jag frågar mig verkligen hur det kan komma sig att man inom Centern helt frankt nu har ändrat sig. Det är nämligen inte som Karin Israelsson säger - vi talar inte om något överskott i sjukförsäkringarna som skall användas. Vi talar om de inbesparade sjukpenningmedlen, Karin Israelsson! Om man inte kortar tiden som människor uppbär sjukpenning får man naturligtvis inte loss de här pengarna. Genom att korta vårdköerna löser man det problemet, och sparar pengar på det ena kontot som går att använda till att ytterligare korta sjukvårdsköerna. Det kan inte vara så svårt att förstå det här! Det har inte att göra med något överskott i sjukförsäkringen. Det handlar i stället om att använda pengarna och aktivera sjukpenningmedlen, som Folkpartiet säger. Det trodde jag att Centern också tyckte, eftersom man enligt TT-meddelandet tydligen gjorde det.
Fru talman! Jag trodde inte att Sigge Godin var så ovan vid utskottsarbete att han trodde att utskottet sitter och behandlar TT-meddelanden som dessutom bygger på en något grumlig intervju. Vi från Centern har i utskottet behandlat vår motion. Där kräver vi ett permanentande av de samverkansavtal som har upprättats i form av s.k. FINSAM-försök eller liknande samt en utvidgning av det hela. Detta skall ges regeringen till känna. Vi har fått igenom vårt motionsförslag, och jag tycker att det är det som vi skall behandla. En journalist har i en intervju frågat om saker. Tydligen var han inte riktigt på det klara med hur frågorna skulle ställas och hur han skulle värdera svaren. Detta kan inte ligga som grund för ett utskottsarbete. Centerpartiet står fast vid sin motion. Vi centerpartister är glada över att ha fått den bifallen och att arbetet kommer att kunna påbörjas den 1 januari. Vi fäster naturligtvis stor vikt vid att köerna till sjukvården kommer att kunna kortas. Men vi har ännu inte tagit ställning till hur de inbesparade medlen kommer att kunna användas. Låt oss först avvakta! Det tar tid innan avtal har slutits och folk har kommit i gång med ett sådant här samverkansavtal och fått det att verka. Vi får se vilket resultat som kommer fram. FINSAM-försöken var inte alldeles entydiga. Det fanns områden där de inte gav så stora vinster. Men vi vet att detta kommer att ge vinster på de flesta områden om det kommer i gång på ett bra sätt. Dessa vinster kommer naturligtvis att kunna genereras vidare i sjukvården till hjälp för försäkringskassan att öka rehabiliteringsinsatsen.
Fru talman! Karin Israelsson kan bara svara ja eller nej. Delar Centerpartiet Folkpartiets uppfattning att inbesparade sjukpenningmedel skall användas för att korta köerna i vården? 614 miljoner kronor - det är rehabiliteringspengarna, som jag tycker skall användas också till andra saker än att korta köerna. Vi kan dela upp pengarna på antalet landsting så ser vi genast att det inte blir så hemskt många kronor. Det kommer inte att få den effekt som Folkpartiet tycker är viktig. Det kan låta på mig som att detta är matematik, men det är inte någon matematik alls! Det handlar i stället om synen på sjuka människor. Skall de - inklusive socialdemokratiska landstingspolitiker som också står i köerna - stå i jättelånga köer och vänta när man kan effektivisera vården genom att använda inbesparade medel i sjukpenningen? Tycker ni i Centern att det är en rimlig modell borde ni svara ja, men i dag säger ni nej. Jag förstår inte av vilken anledning ni säger nej. Det här har nämligen inte att göra med överskotten i sjukförsäkringen, Karin Israelsson. Det har inte att göra med egenavgifter eller arbetsgivaravgifter till sjukförsäkringen. Det handlar om de inbesparade medel som vi kan få fram. Köerna i vården måste kortas.

Fru talman! De övergripande målen för Vänsterpartiets politik är att få människor i arbete och på det sättet upprätthålla en god välfärd. I dag ser vi flera exempel på hur den stora arbetslösheten och hur besparingar inom t.ex. socialförsäkringarna och i verksamheter ute i kommuner och landsting starkt hotar välfärden. Detta har också fått betydelse för de frågor som vi skall diskutera här i dag under utgiftsområde Vänsterpartiet lämnar därför omfattande förslag både i sin budgetmotion och i sina arbetsmarknadspolitiska motioner för att minska arbetslösheten. Arbete åt alla - det är grunden i välfärdsbygget. Det är nödvändigt att hela tiden se över och förbättra de sociala systemen. Det är därför viktigt att ställa upp mål, och att arbeta med systemen så att de omfördelar resurser och minskar inkomstklyftorna. Vi måste ha ett system som bidrar till ökad jämställdhet. Vi måste ha ett system som är stabilt, och ett system som framför allt omfattar alla. Ingen skall lämnas utanför. Det är också viktigt att inkomstbortfallsprincipen inte gröps ur. Det finns kritik att rikta mot att de här målsättningarna inte uppfylls i dag. Sänkta nivåer i socialförsäkringarna och införande av karensdag har direkt motverkat målet om att utjämna inkomster. Stora grupper anser sig t.ex. i dag inte ha råd att vara sjuka. Det faktum att kvinnor påverkas mer negativt av besparingarna i transfereringssystemen gör att den utvecklingen är ohållbar i ett jämställdhetsperspektiv. Att ersättningsnivåerna nu höjs till 80 % ser vi i Vänsterpartiet som ett steg på rätt väg. Vi kommer att under nästa mandatperiod jobba för att öka nivåerna ytterligare. Efter vad jag förstår av den interpellationsdebatt som jag och Maj-Inger Klingvall förde för någon vecka sedan kommer inte höjningen till 80 % att finansieras med ändring av den sjukpenninggrundande inkomsten. Jag tycker att det i och för sig är bra eftersom vi har framfört kritik mot den inställningen, precis som LO har gjort. Nu kan ju också höjningen bli en reell höjning. Men samtidigt inställer sig ju frågan: Var har ni hittat de här pengarna? Det var ju trots allt nästan 1 miljard det var frågan om. Jag hoppas att någon företrädare för Socialdemokraterna kan svara på frågan längre fram i debatten. Stabila system skapar trovärdighet. Under 90-talet har vi egentligen upplevt den raka motsatsen. Besparingar och ändrade regler har skapat osäkerhet hos många människor. Det har varit svårt att planera sin ekonomi, och det har blivit svårt att planera sin framtid. Att korttidsanställda eller s.k. dag-från-daganställda får lägre, och i vissa fall ingen, sjukersättning vid sjukdom är ett tydligt exempel på att försäkringen inte omfattar alla. Den höga arbetslösheten gör också att kvalifikationskrav till a-kassa och sjukförsäkring upplevs som ouppnåeliga för dem som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det handlar i första hand om våra ungdomar. Det här problemet kan egentligen aldrig riktigt lösas om vi inte får fler människor i arbete. Vi behöver också system som har till målsättning att sätta människan i centrum, där helhetssyn och helhetslösningar råder. Vi står därför bakom de skrivningar som finns i betänkandet angående fördjupad samverkan på rehabiliteringsområdet. Vi ser detta som en utveckling av de positiva inslag som försöken inom ramen för FINSAM gav upphov till. Ett mycket viktigt inslag är nu att samverkan skall permanentas och inte längre drivas i termer av projekt eller liknande. Vänsterpartiets utgångspunkt i de här diskussionerna har varit att just sätta individen i centrum. Vi har velat komma ifrån den många gånger väldigt kränkande behandling som det innebär att bli slussad mellan olika myndigheter. Vi måste också komma bort från långa handläggningstider. Det är viktigt med snabba insatser, dels av ekonomiska skäl för den enskilde, dels för att motivera åtgärder för att snabbt kunna komma tillbaka till ett aktivt liv. Det har pratats om ekonomiska vinster i de här sammanhangen, och det är absolut inte oviktigt. Men minst lika viktigt är ju att riva barriärer mellan myndigheter för att få en större samsyn. Man kan nästan säga att det är en förutsättning för att någon gång komma åt de ekonomiska vinsterna. Jag skall ta upp en annan fråga som inte ligger inom utgiftsområde 10, utan som ligger utanför statsbudgeten. Det gäller reduceringen av det särskilda grundavdraget för förtidspensionärer som också har arbetsskadelivränta. Vi gick emot det här förslaget när det behandlades i finansutskottet. För att anknyta till vad jag tidigare sade om att systemen måste vara stabila och inte ändras från ett år till ett annat, tycker jag att det här är ett paradexempel på hur det inte bör gå till. Genomförs den här förändringen kommer drygt 1 000 kr och upp till 5 000 kr per år. 2 000 hushåll får en sänkning på över 5 000 kr per år. De här siffrorna bygger på material som Finansdepartementet har tagit fram. Precis det som inträffade med efterlevandepensionen för änkorna håller nu på att segla upp för en ny grupp. Förtidspensionärerna har varit överkompenserade tidigare säger man från socialdemokratiskt håll. Låt så vara, men ge i alla fall de här människorna en rimlig chans och en rimlig tid att anpassa sig till nya förutsättningar! Sedan var det väl också meningen att det särskilda grundavdraget, i och med pensionsuppgörelsen, skulle fasas ut från år 2000. Vänsterpartiet har två reservationer när det gäller arbetskadeförsäkringen. Vi är kritiska till den skärpning som gjordes av arbetsskadebegreppet. Därför tar vi i en reservation upp vad det betytt för t.ex. kvinnor med belastningsskador. Vi tar också upp elöverkänsligheten, som vi tycker skall kunna erkännas som en arbetsskada. Fru talman! När det gäller de frågor som omskrivs i vårt särskilda yttrande tänkte jag ta upp några. Vi har nog inte tid med alla. Det gäller bl.a. situationen på försäkringskassorna. JO har ju påpekat att kassorna har ett högt och ökande antal handläggningsfel. Den enskildes rättssäkerhet är i fara. Detta måste vi ta på fullaste allvar. Det är en lång rad regeländringar som har trätt i kraft den sista tiden. Dessutom har tiden mellan att vi fattat beslut här i kammaren till dess att besluten skall verkställas ute på kassorna varit alldeles för kort. Det har också varit uppe till diskussion i utskottet. Dessutom kommer nästa år ytterligare drygt 160 000 nya ärenden att behöva handläggas på kassorna i och med att vi förkortar sjuklöneperioden. Detta i kombination med besparingskraven gör att situationen är nästan ohållbar. Nu har en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centern beslutat att ge ytterligare resurser till kassorna. I princip tycker Vänstern att det är bra att kassorna får mer pengar. Vi tyckte bara att det gjordes på fel sätt. Vi har varit kritiska till att pengarna togs från nödvändiga insatser till rehabilitering och samverkan. I Vänsterpartiets budgetalternativ har vi därför föreslagit ytterligare 200 miljoner kronor till kassorna och ytterligare 100 miljoner kronor till rehabiliteringsarbete. När det gäller sjuklöneperioden fick vi till slut en återgång till 14 dagars sjuklöneperiod. Men trots småföretagarförsäkring och trots särskilt högriskskydd är vi i Vänstern rädda för att sjuklöneperioden även i den här bantade formen skall leda till att människor kan stängas ute från arbetsmarknaden. Risken har naturligtvis minskat, men den är inte borta. Jag är av den uppfattningen att vi redan i dag har ett arbetsmarknadens a och b-lag. Jag tror att vi måste vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med detta. Vi tänker därför återupprepa vårt krav att de allra minsta företagen skall fråntas kravet på att betala sjuklön. Företag med högst tio anställda skall inte behöva betala sjuklön. Detta kostar statskassan ca 700 miljoner kronor. Det finansierar vi inom ramen för vårt budgetalternativ. Vi gör det bl.a. genom att vi sätter ett tak på den föreslagna nedsättningen av arbetsgivaravgiften som finns redan i dag. Fru talman! Till sist vill jag säga något om intäktssidan. Det gäller de allmänna egenavgifterna som nu kommer att döpas om till allmänna pensionsavgifter. Vi i Vänsterpartiet är av princip kritiska till konstruktionen med allmänna egenavgifter. Vi anser att de är fördelningspolitiskt orättvisa, och framför allt tar de bort många viktiga skatteintäkter för kommuner och landsting. Nu har man föreslagit en höjning med 1 % fr.o.m. nyår, från 5,95 % till 6,95 %. Vi kommer att säga nej till det. Vi går inte med på den höjningen. På så sätt kommer människor med lägre inkomster att slippa ytterligare pålagor. På så sätt kommer kommun och landstingssektorn att få ytterligare två och en halv miljard kronor. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 11, reservation 42 och reservation 43.
Fru talman! Jag ställde en enda fråga till Marie Engström i min inledning. Den handlar om FINSAM och hur man skall finansiera den samverkan. Vi skall riva barriärerna för att komma åt pengarna, säger Marie Engström. Exakt så är det. Vi skall samverka över hela den här fronten för att göra det möjligt att korta sjukhusköer, öka rehabiliteringen osv. Då är min fråga: Varför har Vänsterpartiet ändrat uppfattning från Sjuk och arbetsskadekommittén till i dag? Där var vi överens. Det är snarare så att Folkpartiet har närmat sig den linje som Vänsterpartiet hade i den utredningen. Varför har ni en annan uppfattning i dag? Varför vill ni inte använda sjukpenningpengarna för att göra det möjligt att riva barriärerna?
Fru talman! Sigge Godin frågar om vi har frångått våra tidigare idéer. Nu satt inte jag i Sjuk och arbetsskadekommittén, och i dag är det socialförsäkringsutskottet som debatterar ett betänkande. När det gäller pengar till samverkan kan Vänsterpartiet i det här läget inte ställa upp på den reservation som Folkpartiet har tillsammans med andra partier där det bl.a. står att försäkringskassan skall ha full beslutanderätt över sjukpenningsanslaget. Vänsterpartiet tycker däremot att det är bra att de rehabiliteringsanslag som finns nu kan användas till samverkansprojekt. I våra budgetförslag har vi sett till att det finns ett ganska gott utrymme hos både kommuner och landsting att kunna gå in med medel till just den här typen av samverkansarbete.
Fru talman! Vi vet att landstingen har underskott och att de inte ens blir hjälpta av de s.k. Perssonpengarna, så det är liksom ingen lösning. Som jag sade till Karin Israelsson löses inte problemet genom att man fördelar 600 miljoner kronor i rehabiliteringsmedel. Marie Engström brukar vara väl påläst och vet alltid vad Vänsterpartiet tidigare har tyckt. Ni har faktiskt tyckt att det gick att använda de här medlen - genom att spara på sjukpenningkontot kan de användas. Det handlar då om att förhandla med landstingen om att korta köerna och att rehabilitera fler. Medlen skall hanteras på ett sådant sätt att de får de effekter som socialförsäkringsutskottet och Sveriges riksdag menar att de skall få. Fortfarande undrar jag: Varför har ni ändrat er? Vad finns det för skäl till det? Vi har ju tidigare haft samma uppfattning i frågan.
Fru talman! Den största vinsten med att vi nu inför en samverkan är att barriären mellan olika myndigheter rivs för att på det sättet kunna få en ekonomisk vinst. Jag tror att Sigge Godin själv sade i sitt huvudanförande att principen är att det egentligen inte skall kosta någonting. Där tror jag att Sigge Godin och jag är överens. Jag tror inte alls att vi i Vänsterpartiet har ändrat åsikt. Det är bara så att jag inte kan ställa upp på att försäkringskassorna skall få full beslutanderätt över sjukpenninganslaget. Jag är rädd för att det på sikt kan dränera sjukförsäkringen. Vi har ju många viktiga reformer framför oss bl.a. när det gäller karensdagen och nivån på sjukförsäkringarna.

Fru talman! Debatten i dag tror jag blir mycket intressant. Många ideologiska tankar kommer fram. Det är dessutom många nästan helt olika saker som behandlas. Innan jag går in på det huvudsakliga innehållet vill jag säga något om arbetsmiljön för småpartierna när vi har en så här lång debatt. Vi får nämligen inte utrymme för lunch i dag. Detta är allvarligt. Ett par personer i riksdagen är diabetiker. När det är så här långa debatter måste det, anser jag, finnas möjlighet till lunch. Jag vill så börja med att yrka bifall till reservation 4 avseende mom. 1, reservation 8 avseende mom. 6 och reservation 14 avseende mom. 13. En rättvisare fördelning ger många vinster i ett samhälle. Det ger människor hopp och en möjlighet att påverka sina liv. Det ger en bättre miljö, både socialt och fysiskt. Det ger en samhällsekonomisk vinst och det spar pengar. Detta får hjulen att snurra. Om de som i dag har det dåligt ställt får litet högre inkomst blir det inte lyxvaror som de köper. I stället skaffar de sig kanske bättre mat och ett bättre boende. Dit går alltså pengarna. De högavlönade behöver inte mera pengar till olika investeringar, sparande, lyxvillor på Rivieran etc. Det är alltså de små människorna som behöver mera pengar. Dagens debatt blir både lång och intressant. Den kommer tydligt att visa var de olika partiernas ideologier har sina grundpelare. Liksom EU har också Miljöpartiet sina grundpelare. Det handlar om solidaritet med människor i vårt eget land och i vår närhet, om solidaritet med människor i andra länder och om solidaritet med naturen och med framtiden. I dag handlar de tre första debattområdena i huvudsak om solidariteten med människor i vårt eget land och om solidariteten med framtiden. Det gäller då solidariteten med våra äldre, sjuka och handikappade, med människor som på olika sätt är utsatta. Hur skall vi skydda dem som hamnar mellan stolarna, som faller igenom de allt grövre maskorna i skyddsnätet? Där har Miljöpartiet efter långa debatter och ekonomiska överväganden intagit ståndpunkten att statens övergripande ansvar för t.ex. sjukskrivna, arbetsskadade och pensionärer, även förtidspensionärer, är att ge dessa människor en grundtrygghet - ej att garantera människor att leva kvar på sin eventuellt höga levnadsstandard. Eftersom vi i Miljöpartiet har samma budgetramar som alla andra partier i riksdagen har vi valt denna form. Miljöpartiets förslag har en bättre fördelningspolitisk profil och innebär därför bättre förutsättningar att komma till rätta med de sociala orättvisor som skapats och accentuerats under lågkonjunkturens svåra år. Huvudtanken är att förbättrade ersättningar för lågavlönade grupper och personer som står utanför nuvarande system skall bekostas genom sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen för medeloch högavlönade. Vi i Miljöpartiet vill att socialförsäkringssystemet, vilket i dag inte på något sätt är så generellt som regeringen hävdar, framför allt skall utformas mera som ett grundskydd. Karin Israelsson talade också om grundskyddet. Det är inte så stora avstånd mellan inställningen där och vår inställning. För att ytterligare säkra försörjningen för dem som under en längre tid blir beroende av samhällets skyddsnät gör vi i vårt förslag skillnad mellan dem som under en kortare tid blir beroende och dem som behöver en mera permanent ersättning. Vi anser att det bör införas en ny gemensam statlig försäkring som skall träda in vid långvarig ohälsa eller arbetslöshet. Renodlingen av ohälsoförsäkringen leder enligt vår mening till en ännu kraftigare utslagning av människor med blandade medicinska problem, en svag ställning på arbetsmarknaden och kanske också sociala problem. En sådan renodling är en teoretisk konstruktion som inte fungerar i praktiken. Miljöpartiets förslag till skatteväxling innebär högre kostnader för energi. Detta beräknas medföra en höjning av basbeloppet. Kostnaden inom anslaget ökar därmed med 65 miljoner kronor för 1999 och med 135 miljoner kronor för kommande år. Vi skall tänka på hela människans livssituation. Det går inte att dela upp människan i en del som är sjuk, en del som är arbetslös och en del som har sociala problem. Regeringens nuvarande inriktning mot renodling som en metod för att reformera socialförsäkringarna avvisar vi. Det innebär bl.a. att vi går emot regeringens linje att utestänga alltfler från de generella försäkringarna. I fråga om de kortvariga försäkringarna vill vi höja garantinivåerna och ha en högre procentuell ersättning än vad man nu kommer att införa. Där vill vi nämligen ha 85 % för låginkomsttagare med en lön på upp till ungefär 13 000 kr. För den överstigande inkomsten gäller endast 40 %. Det blir då en väldigt stark fördelningspolitisk profil. Faktum är att det kostar mindre. Ändå blir det mera likhet för människorna. Människor har både rättigheter och skyldigheter gentemot samhället. Rätten till grundtrygghet baseras på att vi är medlemmar i samhället, inte i första hand på vår position i arbetslivet. Det betyder att också arbetslösa, sjuka och handikappade som inte har möjlighet att försörja sig skall kunna lita på att de inte blir lämnade utanför. Samtidigt måste alla som har möjlighet att svara för sin egen försörjning göra det, men vi måste solidariskt hjälpa dem som inte har den här möjligheten. Genom detta med ett brutet tak sparar vi årligen 800 miljoner kronor från nästa år. Därefter blir det en ökning för varje år. Också sparbeloppet i sjukförsäkringen sänker vi, till 6,5 basbelopp. Detta ger ytterligare minst 150 miljoner kronor i besparing. Vi reservanter - det gäller reservation 6 avseende mom. 4 och FINSAM - kan inte förstå varför socialdemokraterna inte kan ta emot bra förslag från andra gruppers eller partiers tankesmedja eller ens tillstyrka tillskyndandet av ett projekt som slagit väl ut. Behandlingen av FINSAM och SOSAM, vilket detta dock inte handlar om, är ett typiskt exempel. Det har pågått en försöksverksamhet på flera håll i landet. Till övervägande delen har det varit positiva resultat. Det har varit ett lyckat samarbete mellan kommuner, hälso och sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Detta redovisas i FINSAM-rapporten. Vi anser att det skall bli en lag om detta som under en övergångstid fasas in. Det kommer att leda till effektivitetsökningar vad gäller administration och förvaltning och det skulle kunna vara verklighet inom tre-fem år. Man kan inte begära att det skall ske i en handvändning. Naturligtvis kan de kommuner fortsätta som har börjat. Framför allt blir det en personlig vinst för berörda människor att inte behöva slussas runt till olika förvaltningar och att kanske slippa utsättas för en-fyra utredningar med allt vad det innebär av andlig striptease. Per Lager kommer att utveckla detta ytterligare med anledning av motion Sf230. När det gäller arvode för förtidspensionerade i samband med politiska uppdrag tycker vi det är allvarligt att förtidspensionen fasas ut om arvodena överstiger 8 700 kr. Arvodena är olika i olika kommuner. Det är tveksamt ur demokratisk synpunkt. Reglerna bör ändras. Om du har ett arbete och är fritidspolitiker får du uppbära arvode på det som du gör på din fritid plus ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det har inte förtidspensionären. Men en förtidspensionär måste också ha rätt att vara fritidspolitiker. Genom att precisera det skulle man kunna få en bra form för och en gräns för tillåtna arvoden. Det är bara fritiden man tar om man inte är anställd som kommunalråd eller ordförande i en nämnd. Det klarar en förtidspensionär normalt, inte alla. Sedan har vi många tankar och motioner om speciella sjukdomar, t.ex. ätstörningar, anorexi eller bulimi, som är ju mycket vanliga speciellt bland unga ambitiösa flickor. Det finns pojkar också som har det. Det är väldigt allvarligt, för det nedsätter deras hälsa ofta för hela livet. Det finns de som t.ex. aldrig kan få barn om de har varit mycket dåliga. Det kan övergå till motsatsen så att man får bulimi om man haft anorexi. Det är oerhört svårt att komma över de här sjukdomarna. Detta är naturligtvis en protest mot samhället som kräver så mycket av unga flickor - det är som sagt mest flickor. Elöverkänslighet vill vi skall ge rätt till arbetsskada. Man talar nu om att detta bara är psykiskt. En forskare i Göteborg har hittat en förändrad blodbild hos elöverkänsliga. Amalgamsjukdomarna står det inte så mycket i dag. Det här är många gånger rätt osynliga sjukdomar, och det är nästan enbart kvinnor som drabbas. Kan det vara de stora krav som ställs på kvinnor? De skall sköta arbete och hem och alltid vara duktiga, alltid klara av allting. Då blir de kanske känsligare för de här påverkningarna. I ett känsligt läge, vid stress, trötthet, sjukdom, är man mycket svagare i sin immunitet. Det här är en tanke. Sedan vill vi ha en utredning om medborgarlön. Det skulle ge de människor som hamnar mellan systemen en rättighet att överleva, visserligen på en låg nivå, men de skulle ändå inte falla helt mellan stolarna. Det skulle skapa bättre förutsättningar för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Först när människor känner att de har sin grundtrygghet kan de ta till sig de livsnödvändiga globala överlevnadsfrågorna och samtidigt förverkliga sina idéer och drömmar. Nya småföretag kanske skapas. Med medborgarlön läggs grunden för kreativa initiativrika människor. För alla de ungdomar som inte kommer i åtnjutande av sociala skyddsnäten som är kopplade till tidigare lönearbete är det en rättvisereform och frihetsreform av största vikt. Jag anser därför att regeringen bör tillsätta en utredning. Jag tror inte att det kostar så mycket. Vi har arbetslöshetsersättning, socialbidrag, studielån, vi har alla möjliga bidrag. Det här skulle inte kosta mycket, men det skulle ge en rättighet för människor att överleva, de behöver inte gå och tigga någonstans. Det skall avtrappas mot inkomst men inte krona för krona, för då kanske det inte finns några incitament att arbeta. När det gäller försäkringskassan vill vi satsa 140 miljoner. Det är kanske inte tillräckligt, men vi ändå glada för den satsning på 100 miljoner som majoriteten föreslår även om vi inte delar uppfattningen om var pengarna skall tas. Vi har det i vår budget, men vi har tagit det på annat håll. Egenavgifterna kommer jag att ta upp när vi kommer till pensionerna. Min taletid är redan vida överstigen.

Fru talman! Det kristdemokratiska budgetalternativet är självklart en helhet som gör att när riksdagens majoritet har antagit ramar för de olika utgiftsområdena är vi i stort sett hänvisade till att framföra våra synpunkter i ett särskilt yttrande. Eftersom vi har en annorlunda syn på hur den politiska helheten skall utformas är det inte rimligt att man går in i de socialdemokratiska ramarna och försöker plottra med summor hit och dit för att möjligen åstadkomma några förbättringar på vissa punkter. Vi vill i stället hålla fast vid vår helhetsalternativ och för att människor skall veta vad vi står för och vad vi vill arbeta för. Ändock finns det naturligtvis några reservationer i betänkandet som vi står bakom. En av dem är ganska unik. Jag skall inte tala så mycket om en, därför att det redan framförts många bra synpunkter på den. Det gäller FINSAM-reservationen. Den är unik på det sättet att den kopplad till momentet som gäller anslagen inom utgiftsområdet. Vi har från några partier ansett att det här är så viktigt att vi var beredda att bortse från formaliteterna i det här sammanhanget för att kunna driva frågan om FINSAM till en votering här i kammaren. Jag står alltså bakom denna reservation och kan inledningsvis säga att jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 6, för att inte uppta kammarens tid alltför mycket med omröstningar. Vi kristdemokrater står naturligtvis bakom alla våra reservationer. Det som jag skulle vilja ägna litet mer tid åt är den utredning som det finns en reservation om från fem av partierna. Jag tror nämligen att det skulle kunna vara möjligt att få majoritet för detta. Det borde åtminstone kunna vara möjligt. Av icke-regeringspartier är det bara Vänsterpartiet som inte finns med på reservation 5 under mom. 2 om en utredning. Däremot finns det ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet under mom. 1 där man säger så här: "Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att för framtiden se över och förbättra trygghetssystemen." Här finns ingen principiell skillnad mellan alla sex icke-regeringspartier. Vi tycker alla att man behöver se över systemen - Vänsterpartiet säger t.o.m. att det är nödvändigt att göra det. Därför har jag, när jag läst betänkandet och funderat över vad som är möjligt att åstadkomma, inte kunnat låta bli att försöka utmana Vänsterpartiet att tänka om i den här frågan. Nu är det så lyckligt ordnat att vi inte skall rösta hastigt och lustigt i dag när debatterna är över. Det blir ingen omröstning förrän i morgon tidigast kl. 12.00, så ni har ju gott om tid att fundera över det här, och ni skulle få rösta rött. Det vore väl inte så illa, ni borde väl tycka om att få rösta rött i den här frågan. Är det så att vi alla tycker lika? Nej, det gör vi naturligtvis inte. Varför har vi den här reservationen tillsammans? Jo, därför att vi vill öppna för möjligheten att utan en massa i förväg fastlagda principer säga: Vi sätter oss ned och ser över det här. Ni behöver inte vara rädda för att ansluta er för den sakens skull, att vi andra fem skulle vara överens om allting, för det är vi ju inte. Men vi har valt en gemensam reservation för att sedan i ett särskilt yttrande tala om vad det är för principer vi särskilt vill arbeta för. Vi kristdemokrater har, precis som ni i Vänsterpartiet, t.o.m. avstått från att över huvud taget yrka på och rösta om principerna. I mom. 1, där det finns fyra reservationer om principerna, kommer vi att avstå när det blir omröstning. Vi har alla våra principer i den särskilda motion där vi vill få fram en utredning. Vi har inga yrkanden som handlar om dessa. Vi bara berättar vilka de är, och det finns ganska många som vi tycker är viktiga. Men vi vill inte vara med om att låsa arbetet med att se över trygghetssystemen genom att yrka på dessa principer här i kammaren. Jag vill verkligen, som sagt, utmana er i Vänsterpartiet att ordentligt fundera igenom igen om ni inte skall vara med på det här. Genom att ni inte är det, stöder ni ju faktiskt socialdemokraternas text på s. 28 i betänkandet där det står att man anser att "det för närvarande inte föreligger något behov av en utredning och/eller översyn av trygghetssystemet." Jag kan inte se att ni stöder det på något sätt. Fru talman! Tiden rusar i väg. Men jag ville använda tiden till något som faktiskt kan påverka vad som händer här i kammaren och hur vi röstar. Allting är ofta så förutsägbart att det i princip aldrig händer någonting när vi röstar. Det kunde faktiskt vara roligt om det hände någonting någon gång. Men när det gäller rehabilitering, försäkringskassornas situation och deras möjligheter att ha en bra administration, måste jag få framhålla att utskottsmajoriteten inte har hittat den bästa lösningen. Jag tycker att man har använt fel sätt och att man har använt för litet pengar när det gäller att lösa de här problemen. Rehabiliteringspengar går till administration. Vi kristdemokrater plussar på när det gäller rehabilitering och administration. Det är fråga om att prioritera och att satsa på det som också regeringen säger är en prioritering när det gäller trygghetssystemen, nämligen att rätt ersättning skall betalas ut och att fusk och missbruk skall beivras. Men då måste man ju ha resurser för det. Det tillskjuter vi. Vi prioriterar på det sättet. När det gäller sjuklöneperioden är det bra att man äntligen har tänkt om. Men därmed erkänner man ju att man under hela 1997 och första kvartalet 1998 försvårar för småföretagandet, försvårar för nyanställningar. Detta tycker vi är oerhört synd. Det är väldigt synd att man inte fattade rätt beslut från början, utan att man måste gå in och rätta till med en återställare på det här sättet, och att det ändå dröjer alltför länge in på nästa år. Vi har också en särskild motion när det gäller karensdagsreglerna. Där tar vi upp problemen för dem som jobbar skift, dem som jobbar deltid, dem som är timanställda och dem som har flera arbetsgivare. När man läser betänkandet ser man redovisningen av hur utskottet tidigare har behandlat det här. Där förutsätter man hela tiden att regeringen skall titta på det här. Regeringen skall återkomma om man finner att det är möjligt att göra någonting. Återigen betygar man liksom sin tilltro till regeringen. Det är inget nytt. Man bara förutsätter att regeringen kanske skall göra något. På det sättet får vi aldrig ens någon redovisning från regeringens sida gällande om man har övervägt, om man har försökt, om man har tagit det här på allvar. Det tycker jag är väldigt synd. Jag beklagar det. Fru talman! Min taletid är ute.

Fru talman! Vi behandlar nu utgiftsområde 10 om ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp och om administration av socialförsäkringarna. Låt mig först yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Först vill jag stanna en stund vid hur viktigt det är att vi värnar och utvecklar den generella välfärden. För mig är det viktigt, eftersom jag tycker att den generella välfärden ger oss ett mer jämlikt samhälle och att den stärker sammanhållningen i samhället. Om alla som betalar skatt också får något tillbaka, så har de intresse av att bidrag och försäkringar ligger på en tillräckligt hög nivå. En grundbult i den svenska välfärdsmodellen är att vi har allmänna, offentliga försäkringar enligt inkomstbortfallsprincipen, som ger en standardtrygghet. Detta är traditionell socialdemokratisk politik. Vi skall ha ett socialförsäkringssystem som ger trygghet, som är rättvist och som är effektivt. Principen är att ge alla en rimlig standardtrygghet. Det innebär att ingen skall behöva förändra sitt liv radikalt om man blir arbetslös, om man blir sjuk, om man är hemma med barn eller när man blir gammal. Inkomstrelaterade socialförsäkringar stärker arbetslinjen. Ju mer man arbetar, desto högre blir ersättningen. I och med att försäkringen följer individen och inte är knuten till arbetsplatsen, underlättas rörligheten på arbetsmarknaden. Inkomstrelaterade socialförsäkringar bidrar till jämställdhet mellan kvinnor och män. Varje individ har sin egen försäkring. Det lönar sig att arbeta oavsett kön. Det är möjligt att vara ekonomiskt oberoende. Detta system ger den största tryggheten - också för dem med de lägsta inkomsterna. Mot bakgrund av denna prioritering i socialdemokratisk välfärdspolitik, säger vi nej till grundtrygghet, kontosystem och privata försäkringslösningar som alternativ till allmänna, offentliga försäkringar eller gemensam sjukvård. Vi anser att dessa alternativ leder till nya klyftor i samhället och strider mot den svenska rättvisekänslan. Fru talman! Ibland tycks vi glömma oss och koncentrera oss på att våra system skall fungera korrekt. Vi glömmer de människor för vilka systemen är till. Därför är det så viktigt att vi sätter människan i centrum, att vi utgår från en helhetssyn på den människa som behöver stöd. Inga människor skall behöva hamna mellan stolarna på grund av att den situation de lever i inte kan placeras in inom en viss myndighets ansvarsområde. Människors möjlighet att återvända till ett normalt liv efter sjukdom eller skada skall genomsyra den allmänna försäkringen. Det är viktigt med en bra och effektiv rehabilitering - både ur individens och samhällets perspektiv. Om allt fungerar smidigt och rätt, leder det till ett minskat lidande och till större möjlighet för den enskilde att komma tillbaka till ett aktivt liv. För samhället innebär det minskade kostnader för både sjukförsäkringen och hälso och sjukvården. Majoriteten i socialförsäkringsutskottet tillstyrker regeringens förslag om en fördjupad samverkan på lokal nivå mellan försäkringskassa, kommun, landsting och länsarbetsnämnd. En sådan samverkan får omfatta fyra parter, men inget hindrar att samverkan sker mellan två eller tre parter. Detta skall vara en permanent och långsiktig verksamhet som skall träda i kraft den 1 januari 1998. Genom samverkan kan man undvika att en person får svårt att försörja sig för att handläggningen av ärendet drar ut på tiden eller att han eller hon förlorar motivationen att återvända till ett aktivt liv på grund av långa väntetider för att t.ex. få en rehabiliteringsåtgärd. Viktigt är också en fungerande utbetalning av ersättningar till den berörde så att denne med full kraft kan delta i rehabiliteringsinsatserna utan att vara upptagen med att jaga i fatt sin pengaersättning. Här har myndigheterna en viktig uppgift när det gäller att se till att det fungerar dem emellan. Samverkan underlättar också myndigheternas arbete. Ta t.ex. bedömningen av när en person skall anses som arbetsför. Vissa personer har en så komplicerad situation medicinskt, socialt och arbetsmarknadsmässigt att det är helt nödvändigt med samverkan mellan flera myndigheter. Utskottet anser alltså att det är viktigt att det generellt införs en möjlighet till samverkan mellan parter utifrån lokala förutsättningar och behov och att denna samverkan blir ett permanent inslag. Det som är avgörande för hur samverkan skall fungera och vilken nytta den skall göra är inte i första hand att den tillförs mer resurser. Det handlar framför allt om att det fastställs gemensamma mål om samverkan för de berörda myndigheterna. För att få i gång verksamheten är det ändå nödvändigt att det finns vissa medel som kan användas av de samverkande parterna. Utskottet föreslår att 814 miljoner kronor ställs till försäkringskassornas förfogande genom en sammanläggning av vissa rehabiliteringsmedel i syfte att uppnå samverkansvinster. Av dessa får försäkringskassorna använda 200 miljoner för sin administration. Det är viktigt att poängtera att också de andra parterna skall bidra till finansieringen av verksamhet som bedrivs i samverkan. Detta har utskottet beslutat ge regeringen till känna. Förutom samverkan med de parter jag redan nämnt finns det i dag redan ett etablerat samarbete mellan flertalet försäkringskassor och handikapporganisationerna. Det är naturligtvis mycket viktigt att försäkringskassorna får del av den kunskap som handikapporganisationerna har på sina respektive områden. Som jag sagt tidigare är en fördjupad kunskap om olika sjukdomar och funktionshinder till gagn både för den enskilde och för försäkringskassan. I detta sammanhang vill jag poängtera att utskottet beslutat om ett tillkännagivande när det gäller kvinnors rehabilitering. Siw Wittgren-Ahl kommer att tala mer om detta senare. Och jag vill uppmana till debatt på detta mycket angelägna område. Fru talman! 1992 infördes sjuklön, och syftet var att öka arbetsgivarens ansvar för de anställdas arbetsmiljö och hälsa samt att tillförsäkra de anställda en mer rättvis kompensation för inkomstförluster till följd av sjukdom. Från den 1 januari 1997 har sjuklöneperioden utökats till 28 dagar. Första dagen är karens, och därefter utgår ersättning med 75 %. I samband med att perioden utökades uppstod en tvist kring frågan om den högre avtalsreglerade ersättning som betalas under dag 15 t.o.m. dag 28 i sjukperioder skulle kunna utbetalas i fortsättningen. Eftersom det inte gick, enligt Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar och Arbetsdomstolen, innebar detta att den totala ersättningen för en anställd sänktes under den förlängda sjukperioden. Det här var aldrig syftet med förlängningen, utan arbetsmarknadens parter skulle lösa de avtalsbaserade ersättningarna. Detta har denna kammare tidigare blivit informerad om och även behandlat. Nu har vi lyssnat och bedömt, och fr.o.m. den 1 april 1998 ändras sjuklöneperioden till 14 dagar igen. Både LO och SAF har sagt att en förkortad sjuklöneperiod underlättar nyanställningar i framför allt små företag, och detta är ett argument som naturligtvis väger tungt för oss socialdemokrater. Att bekämpa arbetslösheten är vår viktigaste uppgift. Delvis var förlängningen av sjuklöneperioden ett resultat av saneringen av landets ekonomi. Det gällde också sänkningen av ersättningen i sjukpenning. Nu höjs ersättningen för bl.a. sjukpenning, sjuklön, föräldrapenning, rehabiliteringspenning och närståendepenning till 80 % av förmånsgrundande inkomst fr.o.m. den 1 januari 1998. Nytt från den 1 januari 1998 är att arbetsgivaren har möjlighet att komplettera sjukersättningen både under sjuklöneperioden och därefter utan att sjukpenningen minskas. Det innebär att den sammanlagda sjukersättningen i sådana fall kommer att vara 90 % I samband med detta vill jag nämna att den aviserade propositionen om ändringar av reglerna för sjukpenninggrundande inkomst kommer vid en senare tidpunkt än aviserat. Fru talman! Jag yrkar återigen bifall till utskottets hemställan. Jag vill ta ytterligare någon minut i anspråk med anledning av det som Marie Engström sade i sitt anförande om det särskilda grundavdraget. På senare tid har vi haft en debatt om att den som arbetar kan få mindre pengar i plånboken än den som inte arbetar. Samordningen mellan livränta och förtidspension har lett till sådana effekter. Den här besparingen är förstås mycket besvärlig för dem som får sin skatt höjd, särskilt om inkomsten är låg från början. Regeringen och finansutskottet har nu föreslagit att det särskilda grundavdraget bör trappas av även för den som har livränta. Detta innebär att det inte spelar någon roll om man har förtidspension, livränta, delvis förtidspension eller delvis livränta - det är hela tiden den totala inkomsten som räknas. Vid behandlingen av frågan i socialförsäkringsutskottet föranledde denna åtgärd inte något speciellt yrkande, någon reservation eller något yttrande från något parti.

Fru talman! Jag är överens med Ronny Olander om att alla människor i Sverige skall kunna känna social trygghet. Det största ansvaret för människor, menar moderaterna, har vi gentemot dem som har de största behoven, som kanske föds sjuka eller handikappade eller som tidigt i livet blir sjuka. Där har ni socialdemokrater gjort precis tvärtom på senare år, då ni har sparat kraftigast på dem som är handikappade och psykiskt sjuka och försämrat t.ex. änkepensionerna. Detta tycker vi är helt fel. Även om Ronny Olander nu talar sig varm för generella system kan väl socialdemokraterna inte blunda för att välfärdssystemen har knakat väsentligt i fogarna de senaste åren. Människor börjar känna en djup misstro mot systemet. De tar saken i egna händer, och trots svårigheter att få pengarna att räcka till tar de egna försäkringar. Vi menar att det är viktigt att ta vara på detta personliga ansvarskännande hos människor och genom att väsentligt sänka skatterna, framför allt för låg och mellaninkomsttagarna, göra det möjligt för dem att komplettera den allmänna försäkringen med egna försäkringar. Detta är väsentligt, inte minst för samhällsekonomin, men det skulle också stärka människorna som individer. När det gäller rehabiliteringen kan vi säga mycket, och jag skall göra det i nästa replik.
Fru talman! Gullan Lindblad tar upp vad vi socialdemokrater tycker. Vi kämpar verkligen för generella trygghetssystem. Det visar sig också att de är väldigt uppskattade. Människor tycker att de ger en bra utdelning i förhållande till vad man betalar in. Jag blir inte förvånad när Gullan Lindblad talar om de stora skattesänkningar som hägrar bortom horisonten om moderaterna skulle få tillfälle att bestämma - det har de sagt många gånger tidigare. Men när jag ser att de vill minska A 1-anslaget med 1 750 miljoner kronor, pratar om ökad kontroll osv., blir jag litet grand förvånad, med tanke på att vi pratar om generella system. För vem skall det då vara generella system? Vad blir egentligen kvar, Gullan Lindblad?
Fru talman! Vi har i vårt alternativförslag redovisat precis vad vi vill spara på, nämligen att vi i dag inte höjer nivåerna inom försäkringarna. Vi vill också införa en ytterligare karensdag inom sjukförsäkringen. Vi vill t.ex. överföra trafikskadorna till trafikskadesystemet, precis som man har gjort i Finland, där man har gjort väsentliga besparingar. Vi vill ha en ökad kontroll, och vi vill ha ett verkligt FINSAM-system. Därmed är vi inne på rehabiliteringen, som Ronny Olander talar så vackert om. Men hur mycket åstadkommer ni med 600 miljoner kronor? Det är ju vad det handlar om, och ingalunda 800 miljoner - 200 miljoner har ni ju knyckt till administration. Att det över huvud taget har gjorts vissa förbättringar inom det s.k. FINSAM-förslaget välkomnar vi, men det räcker inte. Det är precis som vi reservanter har sagt, nämligen att det är genom att använda sjukpenningen som vi har möjlighet att göra de verkliga besparingarna, framför allt på människors lidande. När det gäller rehabilitering vill jag gärna tala om att vi från moderat håll kanske var de första som insåg att vi måste använda sjukpenningen aktivt, i stället för att betala ut en penning, och använda den till att rehabilitera sjuka människor. Ni följer ju inte de storstilade löftena fullt ut, Ronny Olander. Det är sanningen.
Fru talman! Jag är mycket nöjd med de diskussioner som vi har haft, har och kommer att ha i socialförsäkringsutskottet vad gäller både FINSAM, SOCSAM, rehabilitering osv. Jag tycker att vi i detta betänkande gemensamt har kommit fram till något väldigt viktigt både för den enskilde och för samhället. Vi är nu beredda, som någon sade tidigare, att klart trycka på att vi skall riva de barriärer som finns ute i samhället mellan olika samverkande myndigheter. Speciellt glad är jag för skrivningen om att AMS, Arbetarskydsstyrelsen, RFV och Socialstyrelsen har initierat ett arbete tillsammans med kommun och landstingsförbund. Det genomfördes redan i höstas fyra regionala konferenser tillsammans med andra samverkansparter. Man har deltagit både på regional och nationell nivå. Det tycker jag borgar för en bra framtid inom detta område. miljoner, beroende på hur man vill räkna - vill jag säga att det är viktigt att vi fastslår att man inte har en fungerande rehabilitering om man inte har en fungerande administration. Detta faktum borde stå klart för alla och envar, och det hoppas jag också att det kommer att göra. Det talas om raka rör mellan avgifter och förmåner. Ytterligare några partier pratar om raka rör. Jag är själv rörläggare till professionen, men jag har aldrig någonsin sett så krokiga rör. Jag får hoppas att jag får anledning att utveckla också det senare. Varför nöja sig med trafikförsäkringen, Gullan Lindblad? Vad händer om man är med om en båtolycka, jaktolycka eller flygplansolycka? Man kan dra det hur långt man vill.
Fru talman! Det var rakt deklarerat från Ronny Olander och Socialdemokraterna. Man säger nej till grundtrygghet. Det är inkomstbortfallsprincipen som gäller. Jag är något oroad över de tendenser som kommer från regeringspartiet. Man accepterar fortsättningsvis väldigt låga nivåer, och man accepterar att människor faller utanför systemen när man inte säger ja till ett grundtrygghetssystem. Jag är också något oroad över att man inte fullföljer SGI-besparingen. Innebär det, Ronny Olander, att man på sikt kommer att höja ersättningsnivåerna? Då hamnar vi i den situation som vi var i i slutet på 80 talet, då det var mer lönsamt att vara hemma än att gå till arbetet. Det var mer lönsamt att vara sjukskriven än att gå till arbetet.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande är inkomstbortfallsprincipen väldigt viktig. Vi har nog inte riktigt samma mening, även om vi är överens med Centerpartiet om mycket annat. Jag för min del är nog inte riktigt klar över vad Centern menar med grundtrygghetssystem. Det finns så många andra som pratar om grundtrygghetssystem med ersättningsnivåer som är mycket låga. Det skrämmer oss socialdemokrater väldigt mycket. Vi är inte alls intresserade av att människor skall falla utanför trygghetssystemen. Tvärtom talar det arbete som har pågått och pågår i vårt utskott för att vi verkligen anstränger oss för att människor inte skall trilla utanför våra trygghetssystem. RFV, Socialstyrelsen och AMS skall i januari månad redovisa ett uppdrag. Det gäller just hur man arbetar tillsammans för att människor inte skall falla utanför trygghetssystemen. Jag kan dessvärre icke säga något om SGI besparingen. Den frågan hänskjuter jag till vår socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall.
Fru talman! Jag vill bara kort säga att det är ganska talande att ett regeringsparti är så ointresserat av oppositionens förslag att man inte vet vad det innehåller. Jag får rekommendera till läsning Centerpartiets programförslag när det gäller grundtryggheten. Då kanske det klarnar också för Ronny Olander.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag i stridens hetta uttryckte att jag inte alls kände till Centerns förslag. Så är det icke. Jag konstaterar att vi har litet olika uppfattningar just på denna punkt. Jag avsåg hur andra partier uttalar sig. Man får inte bara se till vad som eventuellt behandlas i kammaren eller dess utskott, utan också till vad som sägs på partistämmor, t.ex. Ordet har blivit något värdeladdat åtminstone för mig, och kanske även för många andra. Det är nog viktigt att vi på olika sätt försöker sätta oss in i vad de olika partierna står för.
Fru talman! Jag delar Ronny Olanders uppfattning att den generella välfärden är väldigt viktig och att det är inkomstbortfallsprincipen som skall gälla i sjukförsäkringen. Oron för systemens hållbarhet är jättestor, Ronny Olander. Kan man lita på systemen vid alla de tillfällen i livet då man behöver dem? Det bryr ni er tydligen inte så mycket om. Ni säger att alla är så nöjda. Det är faktiskt inte på det sättet. Sedan säger Ronny Olander att man sätter den enskilda människan i centrum. Men de långtidssjuka, som väntar på operation och rehabilitering, sätter ni inte i centrum. Ni säger att ni fixar problemen med 614 miljoner kronor. Det är inte sant. Om vi delar solidariskt mellan landstingen handlar det om 50 miljoner var. Hur långt kommer man med den summan? Ytterligare 26 000 sjuka står i landstingets köer och väntar. Försvinner de köerna om Ronny Olander sätter förslaget om 614 miljoner i sjön den 1 januari? När är de köerna borta? Det finns dessutom andra som borde få en snabbare rehabilitering, så att man kan spara pengar i sjukpenningsystemet. Det Ronny Olander talar om i sitt anförande är faktiskt inte några raka rör. Tala om krokiga rör eller krokiga stigar! Jag skulle vilja påstå att Ronny Olander har förvillat sig så långt på de krokiga stigarna i de skånska skogarna att han inte riktigt kan klara ut vad riktig välfärd egentligen handlar om.
Fru talman! Jag tycker nu att vi i vårt land kan se mycket klart vad som sker med den ekonomiska utvecklingen, tillväxten, sjunkande arbetslöshetssiffror m.m. Vi kan konstatera - det har sagts många gånger i denna kammare - att det har gjorts stora uppoffringar för många människor. Därför är det glädjande att vi nu börjar se en ljus framtid. Jag skulle uppskatta om Sigge Godin vid något tillfälle kunde säga att vi går mot en betydligt ljusare utveckling. Allt pekar på det. Vad gäller den generella välfärden kan jag säga att det har gjorts höjningar i a-kassan. Sjukförsäkringen, m.m., tas upp inom några dagar. Jag räknade upp det tidigare. Jag tycker också att det är viktigt att nämna de 16 miljarder kronorna som går till vård, omsorg och skola. Också de grupper som Sigge Godin pratar om kommer att få mycket stor glädje av de pengarna. Det finns anledning att fördjupa sig i Egon Jönsson-utredningen, där det just sägs att det inte bara handlar om pengar. Det handlar om kulturer och om barriärer som skall rivas mellan myndigheterna. Det handlar om att kloka människor ute i den lokala verkligheten skall sätta sig ned tillsammans. De skall sätta människan i centrum och konstatera vad de gör för den man eller kvinna som behöver samhällets stöd. Var och en har resurser, och det finns anledning att använda dem tillsammans. Man skulle önska att det blir det synsättet som kommer att genomsyra den kommande verksamheten. Folkpartiet pratar också om raka rör. Samtidigt pratar man om att använda pengar som definitivt inte tillhör de raka rören. När det gäller Skåne och annat ber jag att få återkomma senare.
Fru talman! Vi skall inte förvilla oss i Skåne. Det är bättre att vi håller oss till sakfrågan. Ronny Olander säger att människor riskerar att mista motivationen för att återvända till arbetslivet på grund av långa väntetider. Om man då spar sjukpenningmedel, Ronny Olander, och kan rehabilitera de här människorna snabbare - visst får de större, bättre och mer motivation! Jag har aldrig tidigare hört en socialdemokrat säga: Vi skall göra stora insatser i vårt samhälle, men vi behöver inga pengar till dem. Bara vi strukturerar om och säger till organisationerna att de skall samverka fixar det sig. Detta är inte sant, Ronny Olander. Det är inte sant att ni kommer någonstans med 50 miljoner i respektive försäkringskassa för rehabilitering för att korta köerna i vården. Vad händer med de 26 000 som har hamnat i kö sedan ni tog över makten? Skall de stå kvar i vårdköerna? Är detta att sätta den enskilda människan i centrum? Folkpartiet tycker att det är tvärtom?
Fru talman! Det här tycks utveckla sig till mycket av en pengaoperation. Jag har försökt prata om och förtydliga det som också utskottet, samfällt över många partigränser, så väl uttrycker, nämligen vikten av rehabiliteringsinsatser. Det handlar inte bara om att prata om pengar eller om att räkna ut ett anslag på ett visst antal försäkringskassor, utan det handlar om att också se den situation som vi nu har lämnat bakom oss. Det handlar om att se den betydligt ljusare framtid som vi faktiskt har att vänta. Ingen är betjänt av att stå i en operationskö. Jag skulle också - jag har en hel del material - kunna prata om vad som är prioriterat och oprioriterat och om dem som står i olika typer av köer. Likadant skulle jag kunna prata om den utredning som pågår om vårdgarantin, om tre månader och annat. Vi kan konstatera att det har blivit fler människor i vissa köer. Det är så. Vi hörde en rapport för några dagar sedan om att situationen för t.ex. Stockholms län inte är som Sigge Godin beskriver den. Det finns stora regionala skillnader. Men jag tycker ändå att det betänkande vi gör avstamp med i morgon är ett underlag för att ta itu med den problematik som bl.a. Sigge När det gäller FINSAM, som handlade om socialförsäkringen och hälso och sjukvården, och försöksåren 1993-1995 var den finansiella ramen 12,7 miljarder kronor, varav 2 1⁄2 miljard kom från socialförsäkringen.

Fru talman! Vad menar Ronny Olander med att tala om personers komplicerade situation när han vet att de ofta hamnar mellan stolarna - inte får sjukpenning eller bara 50 %, inte får stämpla osv. och inte heller får socialbidrag eftersom de har delvis sjukpension eller 50 % a-kassa? Vi vet ju att det finns en gråzon och att människor hamnar mellan stolarna. De uppgifterna kan man få från vilken försäkringskassa som helst. Det är inte generellt som Ronny Olander säger. Det är många. Jag kommer att ta upp det här i mitt nästa anförande litet mer utförligt. Jag hinner inte med det på en replik.
Fru talman! Jag nämnde tidigare det uppdrag som RFV, AMS och Socialstyrelsen skall redovisa gemensamt, nämligen just att se till att människor inte hamnar mellan stolarna. Jag vågar nog påstå att det har växt fram en medvetenhet, t.ex. i den här kammaren. Det började kanske långt före min tid, men jag känner att den har accelererat. Jag känner till myndighetsverksamhet där detta är en mycket viktig dagordningspunkt när man diskuterar, dvs. att människor inte skall hamna mellan stolarna. Jag försökte också i mitt anförande påvisa detta faktum. Jag tror, Ragnhild Pohanka, att vi alla har en uppgift i att vara med och bryta de kulturgränser som faktiskt finns mellan olika myndighetsorganisationer. Vi har med olika beslut i kammaren och med olika uttalanden gett underlag för en sådan diskussion, och den tycker jag att vi skall fortsätta gemensamt.
Fru talman! Helt kort: Ja, det tycker jag också att vi skall göra. Om man läser våra förslag ser man att vi har en ambition att verkligen vara heltäckande.
Fru talman! Tack för det, Ragnhild Pohanka. Jag skulle egentligen ha velat fråga om de besparingar som Miljöpartiet föreslår - dels på 800 miljoner, dels på 150 miljoner - men jag skall inte dra upp den diskussionen. Det finns ändå människor - och det kan vara både du och jag i morgon eller när som helst - som har en komplicerad situation vad det gäller olika levnadsbetingelser. Jag tycker att det nu finns en möjlighet för oss att ta itu med detta, att jobba för detta och låta den här dagen - än en gång - bli ett avstamp för det.
Fru talman! Jag vill återigen understryka att jag tycker att det är väldigt bra att regeringen och utskottsmajoriteten har låtit övertyga sig om att en förkortad sjuklöneperiod kommer att underlätta nyanställningar i framför allt små företag. Det är ett klarläggande och ett indirekt erkännande av att den förlängda sjuklöneperioden försvårade nyanställning i framför allt små företag, där många av oss ser möjligheterna till de nya jobben framöver. Ronny Olander nämnde att detta var en del i saneringen av statsfinanserna. Det här visar ju då hur socialdemokraterna sparade blint. Man sparade så att man kom att motverka de tillväxtskapande krafterna när man ville få ordning på finanserna, då man i stället skulle ha understött dessa krafter. Det skulle vara bra, tycker jag, om socialdemokraterna kunde erkänna att detta var ett felaktigt beslut från början.
Fru talman! Det finns mycket att säga om den förlängda sjuklöneperioden. Rose-Marie Frebran och kristdemokraterna känner mycket väl till den situation landet Sverige befann sig i. Det handlade inte om att spara blint. Det handlade om att noga överväga, diskutera och fundera över olika saker, och det har vi gjort tillsammans med ett par andra partier. Vi skall inte på något sätt ensamma ta åt oss äran; det var flera som deltog i detta mycket viktiga arbete. Vad gäller den förlängda arbetsgivarperioden handlade det faktiskt också om arbetsgivarens ansvar. Som vi har kunnat konstatera under en tuff arbetslöshetstid kanske det inte alltid levs upp till detta. Vi kunde också se att samhället stod för merparten av kostnaderna för rehabiliteringen. Nu finns det också anledning att se att arbetslösheten har börjat sjunka och tillväxten och investeringarna att öka. Och detta har skett under en period då vi faktiskt har haft den förlängda sjuklöneperioden. När det pratas om att spara blint kan jag inte motstå att konstatera att kristdemokraterna på sitt A 1 anslag har 6 260 miljoner kronor mindre. På sitt A 2 anslag har de 1 750 miljoner kronor mindre och ökad kontroll. Moderaterna har på sitt A 1-anslag 8 461 miljoner kronor mindre och på sitt A 2-anslag 1 750 miljoner kronor mindre plus ökad kontroll. Vad betyder dessa besparingar för människor ute i bygderna, ute i Skåne och ute i hela Sverige?
Fru talman! Ronny Olander säger: Nej, vi sparade inte blint. Det var noggranna överväganden. Det är väldigt sorgligt om det är på det sättet. Efter noggrant övervägande föreslog den socialdemokratiska regeringen att man skulle försöka strypa de tillväxtskapande krafterna. Arbetslösheten sjunker, säger Ronny Olander. Ja, den öppna arbetslösheten sjunker, framför allt därför att färre människor numera räknas till arbetskraften. 44 % av det svenska folket försörjer resten av oss. Så lågt har det inte varit sedan 60-talet. Det är för mig inte ett uttryck för att vi står på toppen av vår välfärd, måste jag säga. Sedan skulle jag vilja ta upp en helt annan sak. Ronny Olander säger nej till kontomodellen, utskottet säger på sju rader ungefär samma sak, därför att man vill ha betydande utjämning mellan grupper. Skulle Ronny Olander kunna erkänna att kontomodellen icke är ett höger eller vänsterprojekt? Den kan göras till precis det man vill, med hur mycket eller hur litet omfördelning man vill ha i detta system. Detta är inte ett bärande argument. Det är ett argument mot en viss utformning av modellen, vilket man inte säger. Man lägger alltså ut dimridåer både i utskottstexten och i det Ronny Olander säger i kammaren.
Fru talman! Arbetslösheten är för många partier det viktigaste att bekämpa. Det skulle inte finnas någon anledning i världen till att vi skulle lägga fram förslag som skulle strypa någon typ av tillväxt eller att vi på det sättet skulle hindra oss själva från att sänka arbetslösheten. Vi har lagt fram otroligt många förslag i samarbete med andra partier på det arbetsmarknadspolitiska området, på näringspolitikens område och på regionalpolitikens område. Över huvud taget har vi verkligen försökt att sätta landet i arbete igen. Det betyder så mycket för den enskilde, för dennes familj och för hela samhället över huvud taget att vi har en bra och fungerande värld att leva i. Jag skulle bara vilja avsluta den här debatten med ett bevingat ord som jag har lärt mig under mina 3 1⁄2 år här - jag kom hit 1994 - och det är generell välfärd. Alla är med och betalar. Alla får också glädje av det. När man under livets olika skeden behöver hjälp ges möjligheten att få det från samhällets stabila, trygga system.

Fru talman! I första hand hade jag tänkt ställa en fråga till Ronny Olander angående SGI-propositionen. Nu hörde jag i ett tidigare replikskifte att han hänskjuter frågan till Maj-Inger Klingvall, och jag återkommer till detta då. Men litet tänkte jag kommentera det Ronny Olander sade i sitt anförande med anledning av att jag hade tagit upp reduceringen av det särskilda grundavdraget för förtidspensionärerna. Ronny Olander påtalade att detta inte vållade någon större debatt i utskottet och att man vid det tillfället vare sig från mitt parti eller något annat parti sade någonting om den här frågan. Där måste jag ge Ronny Olander rätt. Jag var själv med på det utskottsmötet, så jag vet att det är helt riktigt. Problemet som jag skulle vilja peka på, och det gjorde jag kanske också när jag höll mitt anförande, är att vi måste få tillräckligt underlag när vi skall fatta beslut om sådana här saker. Nu var det efter förfrågan tjänstemän på Finansdepartementet som tog fram de här underlagen. Jag vill än en gång poängtera hur viktigt det är att vi har stabila system, att människor kan planera sin ekonomi. Man skall inte bli utsatt för sådana här snabba förändringar just på grund av att man skall kunna ha en långsiktigt planerad personlig ekonomi.
Fru talman! Jag menade inte mina avslutningsord som kritik mot någon. Det är viktigt att vi har ett bra och rejält underlag. Jag försökte mer beskriva hur det hade gått till. Det jag tog upp i delen om särskilt grundavdrag var mer hur det faktiskt kommer att utveckla sig.

Fru talman! I dag behandlar vi bland andra frågor här i kammaren utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Det är utomordentligt viktiga frågor som berör alla människor. Det finns de som hävdar att den ekonomiska krisen har visat att vi inte har råd med ett generellt välfärdssystem. Den förenklade argumentationen lyder: Folk får klara sig själva, vi kan bara hjälpa de allra svagaste eller fattigvård i stället för generell välfärd. En del vill gå den vägen av ideologiska skäl. Andra tror bara inte att det är möjligt att behålla generella system. Men nu har vi visat att det går. Vi har genomlevt min generations värsta ekonomiska kris, och systemen har fått sina smällar, det är förvisso sant. Men den generella välfärdspolitiken har klarat krisen. Nu står vi ekonomiskt rustade att utveckla välfärden igen, inte med lånade pengar, utan med egna pengar. Vi kan satsa på vård, omsorg, och skola samt säkra jobb och kvalitet i välfärdens kärna: 4 miljarder Den återvunna ekonomiska balansen gör att vi kan satsa ytterligare på barnen. Den 1 januari 1998 höjer vi barnbidragen till 750 kr, och flerbarnstillägg kommer att utgå även till barn födda efter 1995. Föräldrapenningen höjs till 80 %. Barnfamiljerna är den grupp som drabbats värst av den ekonomiska krisen. Det är därför desto mer glädjande att vi nu kan stärka barnfamiljernas ekonomi. Den stora satsningen på kommunerna kommer att förbättra daghem och skola. Den kommer också att ge fri hälso och sjukvård till barn och ungdomar upp till 20 år. 80 %, som genomförs vid årsskiftet, kan de flesta löntagare få 90 % i ersättning vid sjukdom, dvs. 80 % genom lag och 10 % genom avtal. Den högre ersättningsnivån stärker försäkringen och minskar behovet av tilläggsförsäkringar. Genom att socialförsäkringarna är inriktade på inkomstrelaterade förmåner som är knutna till individen bidrar vårt välfärdssystem till minskade ekonomiska klyftor och ökad jämlikhet. Ingen riskerar i Sverige som i många andra länder att förlora sina sjuk och pensionsförmåner när man byter anställning. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden bidrar i sin tur till ökad effektivitet och högre tillväxt. Att sätta människan i centrum är målet för den fördjupade samverkan mellan försäkringskassan, hälso och sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen som riksdagen beslutade om i juni efter förslag från regeringen. Vi har vunnit goda erfarenheter av de försöksprojekt som har genomförts och genomförs i olika delar av landet. Nu är det viktigt att öppna möjligheterna att gå vidare och mer effektivt utnyttja samhällets samlade resurser för att bättre kunna tillgodose enskilda människors behov av olika åtgärder. Människor med långvarig arbetslöshet och/eller hälsomässiga problem kan hamna i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen eftersom problembilden inte renodlat faller inom en viss myndighets ansvarsområde. Det här kan leda till en rundgång mellan just socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling och landstingets primärvård, med i en del fall kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. Det här är en situation som är dålig, främst förstås för medborgarna, men även för samhället. Det finns starka skäl för att utveckla bra och ändamålsenliga samverkansmodeller som ger bättre förutsättningar för rehabiliteringsarbete. Fru talman! Vi föreslår därför att försäkringskassan skall få träffa överenskommelser med kommun, landsting och länsarbetsnämnd i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Vidare skall kommuner och landsting få sluta avtal med varandra samt med försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för socialtjänstens respektive hälso och sjukvårdens områden delta i och bidra till finansieringen av gemensamma åtgärder. För försäkringskassornas del skapas en disponibel ram på 814 miljoner kronor att användas för rehabilitering och samverkan på ett nytt och flexibelt sätt. Arbetet med att formulera gemensamma mål och handlingsplaner har redan påbörjats. Under hösten har fyra regionala konferenser genomförts för att bl.a. få i gång planeringen. Gemensamma mål för samverkan blir också en viktig del i regleringsbreven till respektive myndighet. Jag är glad att utskottsmajoriteten stöder regeringens förslag. Det betyder att samverkan blir en naturlig arbetsform för olika myndigheter, och det betyder att människor i behov av insatser inte riskerar att bollas mellan olika system. Jag är också glad att utskottets majoritet har beslutat om en samverkansmodell som inte öppnar för att använda sjukförsäkringens pengar fritt. Jag anser att en viktig del i vår välfärdspolitik är att vi är försäkrade mot inkomstbortfall vid sjukdom. Vi skall veta att sjukförsäkringen är en försäkring som har pengar att betala ut när eller om vi blir sjuka. Försäkringskassornas besvärliga situation har uppmärksammats under året. Justitieombudsmannen har pekat på brister i handläggningen vid försäkringskassorna. De minskade resurserna har inneburit att flera försäkringskassor har sagt upp personal för att anpassa sig till de ekonomiska ramarna. Regeringen är medveten om situationen på försäkringskassorna. Den har uppstått genom att kassorna utöver det generella sparkravet på 11 % under tre och ett halvt år fått minskade avgiftsinkomster från arbetsskadeförsäkringen på grund av ett minskat antal arbetsskadeärenden. Därför är det ett viktigt initiativ som regeringen tog i oktober. Utöver de extra hundra miljonerna som föreslogs i budgetpropositionen kunde regeringen tillsammans med utskottsmajoriteten föra ytterligare 1998. Denna satsning ger sammantaget bättre förutsättningar för kassorna att sköta sin uppgift som socialförsäkringens administratör. En del uppsägningar kan undvikas och planeringsförutsättningarna förbättras. Fru talman! Arbetet med att reformera socialförsäkringarna och skapa stabila trygghetssystem pågår. Det reformerade pensionssystemet som skall föreläggas riksdagen i vår är den största och mest genomgripande reformen. Men det finns också andra viktiga områden där förslag kommer. Jag tänker på förtidspensionerna där betänkandet från utredningen nu är ute på remiss. Arbetsskadeförsäkringen utreds för närvarande liksom arbetsgivares åtgärds och kostnadsansvar för rehabilitering. Nya SGI-regler bereds i Regeringens proposition om förändrad avgiftsstruktur som riksdagen nyligen ställt sig bakom innebär tydligare samband mellan intäkter och utgifter. I torsdags beslutade regeringen om propositionen om socialförsäkringens administration. Fru talman! Efter några år när arbetslöshet och nedskärningar gjort vardagen tung för många har den ekonomiska situationen i Sverige vänt. Vi kan se att saneringen av statens finanser ger effekter. Vi har skapat ett ekonomiskt handlingsutrymme att tänka framåt och diskutera hur vi på bästa sätt kan använda de resurser vi har och framöver skapa för att fortsätta att bygga ett jämlikt och gott samhälle.

Fru talman! Jag tar återigen upp frågan om SGI propositionen. Hur blir det? Kommer det att införas en ny sjukersättning från nyår med 80 % ersättningsnivå, och kommer reglerna för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst att förändras i efterhand? Det vore bra om statsrådet kunde utreda det problemet. Jag håller med Maj-Inger Klingvall om att kommunerna och landstingen utgör välfärdens kärna. Det är väl gott att de på några års sikt får 16 miljarder kronor för att upprätthålla vård och omsorg. Jag skulle vilja att Maj-Inger Klingvall kommenterar Kommunförbundets rapport som kom i oktober. Där framgår det att hälften av kommunerna, 140 av 280, kan nå balanskravet vid år 2000 med hjälp av de 16 miljarderna. Men de andra 140 kommunerna? Det har visat sig att pengarna inte räcker. Jag skulle gärna vilja höra statsrådets kommentar till förhållandet.
Herr talman! När det gäller reglerna för sjukpenninggrundande inkomst har regeringen bedömt att den frågan behöver bearbetas ytterligare. I det sammanhanget har också läget för 1998 bedömts. Nivåerna kan höjas till 80 % från den 1 januari, och vi kommer att klara finansieringen under 1998. Arbetet går vidare i fråga om nya SGI-regler. Sedan var det den andra frågan om Kommunförbundet. Jag har inte ingående studerat rapporten från Kommunförbundet som kom i oktober månad. Jag har därför svårt att ingående kommentera den.
Herr talman! Jag förstår om statsrådet inte har tid att sätta sig in i alla rapporter. Det har inte jag heller. Men mot bakgrund av den euforiska stämning som råder just nu att de 16 miljarderna skall räcka till både det ena och det andra, våra barn och våra gamla, vill jag gärna ha en kommentar från statsrådet. Jag tycker själv att det är alarmerande om hälften av landets kommuner säger att pengarna inte räcker. De behöver hjälp. De kommer inte att klara de hårda balanskrav som har satts till år 2000. Därutöver kan man tycka vad man vill om de hårda balanskraven. Jag vill också rikta kritik mot dem. Men jag vill höra en kommentar av statsrådet.
Herr talman! De 16 miljarderna gör det möjligt för kommunerna att fundera över vilka som är de viktigaste områdena att satsa de nya pengarna på. Vilka är de mest angelägna grupperna? Här har t.ex. Landstingsförbundet redan sagt att man bedömer det som viktigt att ge gratis hälso och sjukvård till barn och ungdom upp till 20 års ålder. Jag kan tänka mig att man i många kommuner också funderar över att stärka kvaliteten i vården för de gamla som har störst vårdbehov eller för de barn som har behov av särskilt stöd inom barnomsorgen. Det är upp till kommunerna att använda de nya medlen på bästa sätt. Jag är övertygad om att så också kommer att ske.
Herr talman! Jag har delvis fått svar när det gäller SGI, dvs. att det pågår ett arbete i Regeringskansliet. Jag har känt en viss oro för att regeringen glatt trampar på i gamla hjulspår med höga ersättningsnivåer utan en tanke på vad det kan leda till. I slutet av 80 talet och början av 90-talet hade vi ett saneringsarbete för att inte överkompensera och så att människor skulle känna sig motiverade att gå tillbaka till arbetslivet. Jag undrar om regeringen inser att detta är en linje som skall följas fortsättningsvis, dvs. det skall alltid löna sig att gå tillbaks till ett arbete, eller är regeringen beredd att ytterligare höja ersättningsnivåerna så att det blir samma situation igen? Vi har ju svåra erfarenheter i fråga om arbetsskadeersättningen. Jag har ytterligare en fråga, och den gäller hur privata försäkringar kommer att betraktas i fråga om övriga ersättningsformer. Är det en risk för att man kommer att avräkna de privata försäkringsersättningar som kan utgå i de generella systemen? Det är viktigt för många medborgare att få ett besked. Det måste löna sig att ta privata försäkringar för att förstärka de generella systemen. De är inte så generella. Det finns hål i systemen.
Herr talman! Jag vet inte om Karin Israelsson vill ha ett ytterligare svar på frågan om SGI. Det finns en rad frågor som vår särskilda utredare Siv Helmer enligt regeringens direktiv har gått igenom i sitt betänkande. De handlar om kvalifikationsvillkor och beräkningar av SGI. Det ligger i en samlad beredning i Regeringskansliet. Det har naturligtvis också att göra med framtidens socialförsäkring och synen på kvalifikationsreglerna, några av de frågor som har varit uppe i debatten tidigare i dag. I det reformerade pensionssystemet kommer självfallet inte privata pensionsförsäkringar, och inte heller avtalspensioner, tjänstepensioner, att räknas av. Det ligger i den departementspromemoria som nu är ute på remiss, liksom finansieringen, dvs. att det inte skall räknas av. Som Karin Israelsson väl vet kommer inte heller privata försäkringar att räknas av vid inkomstprövningen av folkpensionsdelen i änkepensionerna. Däremot ligger privata försäkringar kvar när vi prövar BTP. Vad gäller BTP kommer det att ske en översyn för att anpassa bostadstillägget till pensionärer till det reformerade pensionssystemet. Detta vill jag nämna bara som en information.
Herr talman! Jag får tacka för den informationen. Jag tror att det här är ett svar som väldigt många behöver när de står i en valsituation, när de generella försäkringarna inte är tillräckliga även om nivåerna nu höjs. I vissa inkomstlägen blir det ibland ett bekymmer när man hamnar mellan olika stolar. Vi får återkomma till SGI:n. Det är en stor besparing vi går miste om i det här fallet. Jag hoppas att man snabbt kommer tillbaka till detta. Det finns en oro för att områden som kanske inte är de viktigaste att prioritera kommer att prioriteras när finanserna blir bättre. Det finns ju också ett stort behov av att återbetala de skulder som vi har åsamkat oss under de senare åren.
Herr talman! Jag vill börja med att fråga statsrådet Klingvall vem som i denna debatt eller i det utskottsbetänkande som vi diskuterar över huvud taget har nämnt ordet "fattigvård". Jag vill ha ett klart besked på den punkten. Inget politiskt parti i Sveriges riksdag vill tillbaka till något gammalt fattigvårdssystem. Vi har alla uttalat oss för goda, kalla dem gärna generella, trygghetssystem, men vi har litet olika infallsvinklar när det gäller systemets utformning. I mitt parti värdesätter vi de enskilda människornas önskan att själva komplettera med försäkringar, och vi vill genom skattesänkningar ytterligare öka denna möjlighet. Vi har i dag världens högsta skatter, men vi har ingalunda världens bästa välfärd. Det torde socialförsäkringsministern vara på det klara med, med tanke på den vårddebatt som försiggår. Sänk skatterna, så blir det fler arbetstillfällen! Då kommer det in nya friska skattepengar till kommuner och landsting i stället för bidragspengar. Lyssna på vårdpersonalen, som vill ha marknadslösningar inom dagens monopolsystem i vården! Då skulle Sveriges ekonomi se bättre ut. Jag är lika orolig som Karin Israelsson över att vi inte vet när vi får en proposition. Flera talare har liksom jag uppehållit sig vid att det finns personer som har blandade inkomster, timanställningar, osv. I en föränderlig tid kommer situationen att bli helt annorlunda för inkomsttagarna. Vi kan inte vara kvar i gamla system. Vi borde åtminstone kunna utreda morgondagens försäkringssystem. När kommer en proposition?
Herr talman! Jag har aldrig påstått att någon i denna debatt har använt ordet "fattigvård". Jag refererade till en debatt som har pågått under en rätt lång tid om synen på generella kontra marginella välfärdssystem av skilda slag. Jag vill verkligen understryka att vi har klarat den generella välfärdsmodellen genom en mycket svår ekonomisk kris. Det känns oerhört glädjande att vi nu, när vi har återfått ekonomisk balans, kan börja fundera på att stärka välfärden på nytt och, med tanke på den diskussion vi har nu om kvalifikationsvillkor och SGI-regler, fundera över hur vi bäst skall kunna utforma den här delen inför framtiden. Vi håller nu i Regeringskansliet på att bearbeta det betänkande som vår särskilda utredare tidigare i år har lämnat. Det jag däremot skulle vilja höra av Gullan Lindblad är vilken välfärd moderaterna erbjuder. Er välfärd är ju så mycket mindre än den som regeringen och utskottsmajoriteten står för. Bara när det gäller sjukpenning handlar det om en välfärd som är mer än 8 miljarder mindre än utskottsmajoritetens. Det gör mig mycket bekymrad.
Herr talman! Tala inte om ekonomisk balans när vi har en statsskuld på mellan 1,4 och 1,5 biljoner kronor och när vi i dag fick höra att vi har Europas högsta strukturarbetslöshet! Detta är icke välfärd. Den välfärd vi vill ha motsvarar ungefär den nivå vi har i dag, men vi motsätter oss höjningar, eftersom vi anser att det är viktigt att få ekonomin i balans. Genom sänkta skatter gör vi det möjligt för de enskilda att komplettera med tilläggsförsäkringar. Regeringen har själv begärt av utredaren att 1 miljard kronor skall sparas på sjukpenningförsäkringen. Men nu har LO sagt sitt. Vi får väl vänta. Något besked får vi i varje fall inte av socialförsäkringsministern. skrev Maj-Inger Klingvall som ordförande i socialförsäkringsutskottet en brännande artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet och talade sig varm om FINSAM och samordning mellan de olika försäkringssystemen. I dag är det tack vare en stenhård opposition i utskottet som vi har fått någon hyfs på den här propositionen. Det vill jag säga, och det är jag glad över. Jag har haft upprepade debatter med socialförsäkringsministern om sjuklöneperioden. Jag har också haft sådana debatter med näringsministern, och jag gläder mig åt att det är han som tycks ha vunnit. Han insåg tydligen till sist att det här var rena dödsstöten framför allt för småföretagen och för nya arbetstillfällen. Jag är glad över att ni äntligen har kommit till besinning. Men varför inte komma med ett förslag som börjar gälla redan den 1 januari, som vi och flera partier här i riksdagen önskar?
Herr talman! Det kanske vore klädsamt med en något mer ödmjuk ton, Gullan Lindblad, med tanke på den fördubbling av statsskulden som åstadkoms under de tre åren med borgerlig regering, från 600 miljarder till 1 200 miljarder. Gullan Lindblad tar upp frågan om skulden, men den tillkom alltså under den korta perioden på tre år med borgerlig regering. Hade vi inte haft den skulden att hantera, hade naturligtvis utgångsläget för många av välfärdssystemen varit helt annorlunda. Vad Gullan Lindblad och moderaterna vill ha är inte ens 75 % i ersättningsnivå, utan det handlar om en helt ny SGI-beräkning, som ger betydligt lägre nivåer i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Det tycker jag är viktigt att tydliggöra i en sådan här diskussion. Dessutom anser uppenbarligen moderaterna att FINSAM är svaret på hela vårdproblematiken, men det här är ju en mycket mer komplex historia än så. Dels föreslår moderaterna kraftiga skattesänkningar för kommuner och landsting, dels föreslår man en 8 miljarder kronor lägre nivå i det anslag som rör sjukpenningen. Var Gullan Lindblad hämtar de pengar hon behöver för att åstadkomma det hon i alla fall säger sig vilja åstadkomma är för mig en mycket stor gåta.
Herr talman! Jag tog i mitt anförande upp frågan om socialdemokraterna och regeringen kunde tänka sig att se över de framtida socialförsäkringarna som en helhet. Vi fick ett visst stöd av Ingela Thalén, som ändå tyckte att det låg något i den tanken. Sedan har det blivit väldigt tyst. Kan statsrådet tänka sig en översyn som ger långsiktig stabilitet och bättre, mer trovärdiga försäkringar? Kan ni tänka er att de försäkringarna skall vara fristående från statsbudgeten och leva sitt eget liv inom de ramar som Sjuk och arbetsskadekommittén drog upp? Herr talman! Jag talade tidigare om de 614 miljonerna som är rehabiliteringspengar och som skall ingå i FINSAM-verksamheten. Jag trodde att det skulle ge ungefär 50 miljoner till varje kassa. Men jag har snarast räknat rejält fel. Det handlar om 20-25 miljoner. Det är vad man kan tänka sig. Hur långt kommer ni med detta? Statsrådet säger att hon är glad över att sjukförsäkringspengarna inte får användas fritt. Nu börjar det klarna för mig. Nu förstår jag. Har Ronny Olander samma uppfattning om att de skall användas fritt kan jag förstå att ni är litet skakade. Men vi har aldrig skrivit det. Det rimliga är väl ändå att ni läser reservationen. Försäkringskassan har ansvar för pengarna. Det är den vinst man gör genom kortare sjukskrivningar som vi tycker att man skall sätta in i verksamheten i FINSAM. Det skall man göra för att korta köerna, för att öka rehabiliteringen. Kan ni tänka er det om jag förklarar vad saken gäller? Är det en väg som vi kan gå tillsammans? Då skulle vi nå väldigt långt. Men kassorna löser inte några problem med 20-25 miljoner. Samverkan är bra. Det tycker vi är alldeles utmärkt. Men vägen är lång innan vi får bort alla de köer som ni har skapat sedan ni tog över makten.
Herr talman! Först en fundering till Sigge Godin när det gäller kopplingen mellan sjukförsäkringen och möjligheten att använda pengar till sjukvården, som ju är det bärande argumentet i det som Sigge Godin m.fl. har tagit upp i dag i debatten. Jag har mycket svårt att förstå framför allt Folkpartiet, som talar oerhört mycket om försäkringsmässighet. Det gjorde även Sigge Godin i sitt inledningsanförande i dag.

Vill man fortsätta att överfinansiera sjukförsäkringen för att kunna föra över pengar till sjukvården? Skall FINSAM i så fall vara en permanent historia som hela tiden förutsätter att det finns ett överskott? Med det beslut som riksdagen nyligen har fattat är ju överskottet slut från 1998. Vi får ju nu ett direkt samband mellan intäkter och utgifter i försäkringen från 1998 med det beslut som är fattat efter den proposition som Thomas Östros har lagt fram. Hur skall Sigge Godin garantera att inte hela sjukpenningbeloppet går till vård? Skall det finnas några spärrar i den här samverkan? Det skulle jag vilja veta.
Herr talman! Det är inte de samlade, ackumulerade överskott som regeringen redan har beslutat om när det gäller sjukförsäkringen som vi talar om. Det handlar i det fallet om 70 miljarder 1997 och 107 miljarder 1998. Det är inte de pengarna vi talar om. Vi talar om den vinst vi gör genom att korta sjukskrivningarna genom att människor snabbare kan komma tillbaka till arbetet. Det gör att vi kan använda de pengarna för att korta köerna i vården, för att rehabilitera människor. Om statsrådet går ut på gator och torg och frågar människorna eller går till försäkringskassan och möter dem där kommer alla att säga: Kan jag få kortare sjukskrivning genom snabbare operationer och bättre rehabilitering så vill jag självklart att vinsten av att jag har en kortare sjukskrivning skall användas till att effektuera det. Det kommer alla att säga. T.o.m. socialdemokratiska landstingspolitiker som jag har träffat säger: Detta är vad vi skall göra, för köerna måste bort. Min fråga till Ronny Olander var: Det står 26 000 fler i kö sedan ni tog över makten. Hur skall ni lösa det problemet? Pengar måste skjutas till i vården. Det vet vi alla. Men ni är i det här fallet inte beredda att säga det. Det är alltså inte ett fritt hanterande av sjukpenningmedlen, utan det är inom de ramar som man kan göra vinster. Jag hoppas att vi slipper träta om det, och att vi kanske också kan nå en gemensam syn på det här. Men jag hade hoppats att vi hade kunnat göra det i dag. Det här brådskar ju. Många människor står som jag säger i kö.
Herr talman! Om jag förstår Sigge Godin rätt är det försäkringspengar som skall gå till vård. Sigge Godin nickar inte, men jag utgår från att det är på det sättet. Då undrar jag: Hur skall garantin se ut som innebär att det faktiskt alltid skall finnas pengar för att klara sjukpenningen till dem som blir sjuka? Det måste ju finnas en garanti. Annars är vi inne på ett sätt att dränera anslaget, om vi skall finansiera vård med försäkringspengar när vi också kommer att få en balans mellan intäkter och utgifter för 1998. Man kan också undra hur vinsten skall räknas ut. Jag fick heller inte svar på om det här var permanent eller tillfälligt. Men jag förstår på svaret att man helt enkelt skall kunna ta försäkringspengar till det här oavsett om det finns något överskott eller inte. Då blir nästa fundering: Skall alla sjuka få ta del av dessa försäkringspengar, även de som inte har någon sjukpenning? Den stora gruppen vårdbehövande i vårt land är ju de gamla, pensionärerna. Och de har ingen sjukpenning. Sedan har vi förstås en stor grupp barn som av och till behöver en del sjukvård, även om de inte alls är så många som gruppen pensionärer. Hur skall det här gå till, om det nu skall byggas så mycket på sjukpenningsanslaget? Så fort man plockar in någon i en kö handlar det om att omprioritera i kön. Jag undrar vart rättvisan och rätten till lika god vård tar vägen i det här systemet. Nej, Sigge Godin, då tror jag betydligt mer på utskottsmajoriteten och på regeringens förslag, nämligen att det blir en samverkan mellan fyra aktörer där man gemensamt hittar lösningar för att klara de långtidssjuka. Majoriteten av de långtidssjuka står inte i någon operationskö. Det är också fel sätt att argumentera. De har andra problem som är nog så viktiga att ta itu med.
Herr talman! Statsrådet talar om att vi har höjt barnbidragen så att barnen skall få det bättre. Det låter ju förledande bra. Men det är ju så att de som är rika och de som är medelinkomsttagare får en höjning. Men de svagaste i samhället får ingen höjning, eftersom man minskar socialbidragen med den summa som barnbidragen har höjts. Likadant är det med flerbarnsbidragen. Det här tycker jag är oerhört frustrerande, för nu kommer människor att säga: Nu får jag i alla fall höjt barnbidrag. De har t.ex. tre barn. Sedan säger de: Nej, det fick jag inte. Jag fick sänkt socialbidrag, lika mycket som barnbidraget höjdes. Finns det några tankar på att rätta till det här felet? Jag vet att det är en kommunal angelägenhet. Men trots det är det hårresande att de allra svagaste inte får någon förbättring.
Herr talman! Ragnhild Pohanka frågar om konsekvenserna av barnbidragshöjning i förhållande till socialbidrag. Det är precis som med all annan inkomstökning, oavsett om det är bidrag, om man får högre lön eller om man får en höjd ersättningsnivå i föräldraförsäkringen. All inkomst räknas när behovet av socialbidrag skall räknas ut. På samma sätt bedömde man det naturligtvis i det fall då barnbidraget tidigare sänktes till 640 kr. Det centrala för barnfamiljerna som nu får ett högre barnbidrag är att man får mer icke-behovsprövade pengar att röra sig med, vilket i sig naturligtvis är en större frihet än att tvingas fylla ut sin inkomst med behovsprövade bidrag. Vi vet också att barnbidraget har en stor betydelse för väldigt många barnfamiljer. 93 000 barnfamiljer behöver inte socialbidrag tack vare att man ligger ovanför normen genom barnbidraget. Det har ett mycket stort värde i sig, och därför är jag nu oerhört glad att vi nu kan göra de här förändringarna i barnbidraget och i flerbarnstillägget. På så sätt slipper ett antal barnfamiljer söka socialbidrag och kan klara sig på egen hand. Och det är en viktig välfärdsvinst.
Herr talman! Jag talar inte om dem som får en höjning utan om dem som inte får mer pengar. Jag tror inte att det betyder så särskilt mycket för en familj att behovsprövas om den får 110 kr mindre per barn. Det är behovsprövat också i och med att barnbidraget ingår i basen för familjen. Jag tycker dessutom att barnbidraget är speciellt därför att det skall gå till barnen. Det är inget mer som går till barnen. Det är de mest utsatta familjerna och barnen som jag talar om. Vad tror ni att en tioåring bryr sig om huruvida pengarna kommer från barnbidraget eller från socialnämnden, om han eller hon i annat fall inte har råd att åka på ett läger? Kanske kan det vara sådana saker som man skulle kunna låta sina barn göra efter den här höjningen men som man i dag naturligtvis får avstå från. Jag tycker att statsrådets sätt att svara innebär ett kringgående av problemet.
Herr talman! Jag har redovisat att socialbidraget fungerar som det yttersta skyddsnätet när man har räknat in alla inkomster av bidrag eller lön som en familj har. Om inkomsten inte når upp till socialbidragsnormen, får man utfyllnad av socialbidrag. I vissa fall lever man helt på socialbidrag. Det som barnbidraget och de övriga generella stöden kan innebära är att man slipper socialbidragsberoendet. Det är väldigt viktigt. Ragnhild Pohanka vet vad den ingående behovsprövning som sker när man ansöker om socialbidrag innebär. Den slipper man när man kan klara sig på egen hand, med egna pengar. De generella stöden har inte några som helst sådana inslag.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga statsrådet hur hon ser på de nuvarande karensdagsreglerna och på att utskottet vid ett antal tillfällen har uttalat att det vill att det här skall ses över. Man vill att de negativa konsekvenser som dessa regler får i ett antal fall skall dämpas, om det är möjligt att hitta vägar för detta. Man har inte velat göra ett tillkännagivande, men utskottet har vid ett antal tillfällen skrivit att man förutsätter att regeringen ser på det här. Man förväntar sig i sådana fall att regeringen tar tag i en fråga. Att man förutsätter någonting i sin skrivning gentemot regeringen innebär en markering. Jag undrar därför om det pågår ett arbete på departementet om detta. Håller den socialdemokratiska regeringen med utskottet om att man behöver mildra effekterna för grupper som timanställda, deltidsanställda, skiftarbetande och sådana som har flera arbetsgivare?
Herr talman! Rose-Marie Frebran tar upp en fråga som jag har kommit i kontakt med vid olika tillfällen. Det här är en fråga som i första hand berör parterna och avtalen, och vi kan finna att det ser olika ut på olika avtalsområden. Jag har t.ex. erfarit att statsanställda som jobbar inom SJ har lyckats att förhandla sig fram till mycket bättre villkor än kommunalanställda vårdbiträden. Dessa grupper har båda oregelbunden och ibland koncentrerad arbetstid. Min bedömning är att detta i första hand är en avtalsfråga för parterna. Samtidigt har jag ett genuint intresse för denna fråga och kommer att följa den.
Herr talman! Detta är naturligtvis komplicerat. Att det i första hand är en avtalsfråga gör det naturligtvis extra besvärligt. Man kan undra vad regering och riksdag från början har avsett när karensdag infördes. Var meningen den att det skulle kunna bli olika villkor för olika arbetstagare beroende på hur duktig man är på att förhandla? Det är naturligtvis problematiskt när villkoren blir så olika för olika människor. Jag hoppas att regeringen vill ta ytterligare tag för att försöka få ett grepp om den här frågan. Det kan ändå inte vara så att vi skall värna bara om de tillsvidareanställda heltidsarbetande löntagarna. Dessa kommer med all sannolikhet att bli färre allteftersom tiden går och arbetsförhållanden förändras.
Herr talman! Jag har egentligen inget att tillägga till det som jag tidigare har sagt om karensdagsreglerna. Det som jag däremot skulle vilja understryka är vikten av att titta på vad olika former av anställningar över huvud taget betyder för kvalifikation inom sjukförsäkringen. Det ser ut att bli alltmer av olika korttidsanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att vi nu också får litet extra tid på oss när det gäller att bearbeta förslagen om ny SGI.

Herr talman! Det har talats mycket om samverkan för att sätta människor i centrum. I utskottet har vi vid flera tillfällen uppmärksammat att det inte finns tillräckligt med kunskaper om kvinnors hälsa och behov av rehabilitering. Detta visar sig bl.a. i den utredning som gjorts om bl.a. kommunala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet. Av de projekt som utredningen studerade framgick att det i stort sett saknades ett genomtänkt könsperspektiv. Med tanke på att kvinnors sjukskrivning ökat under senare år och att rehabilitering inte haft samma effekt för kvinnor som för män är detta oroväckande. Vi har på senare tid fått ny kunskap om bakomliggande orsaker till kvinnors ohälsa, t.ex. när det gäller hjärtinfarkt, fibromyalgi och långvarigt smärttillstånd. Det har inneburit att kvinnor till stor del har varit hänvisade till behandlingar och rehabiliteringar som är byggda på kunskaper om männens behov. Det är bara genom kompetensutveckling och utbildning som man kan komma till rätta med bristande kunskaper om kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar när det gäller rehabilitering. Vi understryker från utskottets sida vikten av att sådan utbildning kommer till stånd.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
Herr talman! Jag kan bara instämma i det som Siw Wittgren-Ahl har sagt. Det är glädjande att utskottet har en gemensam syn på kravet att kvinnor skall behandlas rättvist i rehabiliteringssammanhang. De borgerliga kvinnoförbundsordförandena tog upp detta i en motion 1994/95, och vi hade naturligtvis hoppats på att det därefter skulle hända någonting. Jag har dock i september i år läst att en representant för Riksförsäkringsverket sagt att orsaken till att det inte händer någonting är att varje myndighet bevakar sitt revir. Det anses nödvändigt att försäkringskassans åtgärder samordnas med andra myndigheters. Vi får hoppas och tro att en förbättring kommer till stånd. Detta är oerhört viktigt. Kvinnor skall inte behöva drabbas av sämre rehabilitering. Vi vet sedan tidigare att vi får sämre mediciner än män. Skall vi också få sämre rehabilitering när vi blir sjuka är det stor synd och skam. Nu är återigen hela utskottet överens. Vi hoppas därför att någonting händer. Det har tagit väldigt lång tid, och det räcker inte med ord, utan nu är det endast handling som gäller.
Herr talman! Jag instämmer i Gullan Lindblads synpunkter. Det är också viktigt med uppföljning så att det konkret visas när man inte följer det riksdagen säger.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden 1994/95 skrev jag en motion om att korta operationsköerna just med hjälp av transfereringar mellan sjukvården och försäkringskassan för att spara både människor och pengar. Eftersom det då fanns en nytillsatt sjuk och arbetsskadekommitté som hade till uppgift att hantera den här frågan reserverade sig inte Miljöpartiet, utan vi skrev den gången bara ett yttrande. Men problemet med köerna blev inte löst. Det kvarstår. Sjukvården arbetar under hårda ekonomiska villkor och befinner sig ständigt i olika effektiviseringsåtgärder. På många håll har smärtgränsen passerats. Men det finns undantag där man kan bespara människor onödigt lidande och samtidigt tjäna in dyra kostnader åt samhället. Ett sådant är just operationsköerna. Ledig operationskapacitet i landet måste kunna utnyttjas snabbt. Man skall inte behöva vänta upp till ett år eller längre med svårt diskbråck, slitna knän och höftleder eller vad det kan vara. Hade det funnits ett register över all ledig kapacitet inom den samlade svenska sjukvården kunde en sådan operation skett inom en vecka eller 14 dagar någon annanstans i landet. Det hade sparat stora summor åt staten. Det handlar om livskvalitet och hushållning. Ett sådant kapacitetsregister tas tyvärr inte upp i utskottets betänkande utan behandlas i annat sammanhang. Herr talman! I stället för att patienten skall vara sjukskriven i många, onödiga och dyra månader är lösningen att försäkringskassan går in och betalar operationen där den snabbast kan göras med en del av de pengar som annars skulle användas till att betalas ut som sjukpenning. På så sätt sparas genom att man undviker lång sjukskrivningstid, ytterligare läkemedelskostnader och många gånger sociala och psykiska problem för patienten, vilket också kostar samhället pengar. De tidigare vårdgarantitiderna för vissa operationer överskreds ofta. Men de slog också orättvist, eftersom de bara gällde vissa åkommor. En vårdgaranti leder lätt till en överproduktion av vård inom just de områden där garanti gäller, vilket innebär sämre vård på andra områden. Det viktiga är förstås att få bort alla långa väntetider inom vården för att spara mänskligt lidande och pengar. Herr talman! En fullskalig samordning av resurserna mellan kommuner, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling är både en mänsklig och ekonomisk vinst, inte en kostnad för samhället. Särskilt viktigt är att kostnaderna för sjukpenning ingår i den finansiella samordningen och att den kan användas till att bl.a. korta operationsköerna. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservation nr 6 som Miljöpartiet har tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Jag går upp i debatten med anledning av två motioner som berör utgiftsområde 10, Sf288 och Sf289. Det är positivt att socialförsäkringsutskottet nu föreslår ytterligare 100 miljoner utöver regeringens förslag för försäkringskassornas administration. Situationen på kassorna är ansträngd beroende på många faktorer. Kassorna har haft ett besparingskrav som andra myndigheter på 11 %. Men i slutändan har besparingskraven blivit ca 15 %, enligt de uppgifter jag fått från personal. Arbetssituationen är därför svår på försäkringskassorna i dag. Utbrändheten och sjukfrånvaron bland personalen har ökat. De många regeländringar som skett inom kassornas verksamhetsområde har också försämrat förutsättningarna för försäkringskassornas handläggare. Jag anser att de nya medel som vi nu skall besluta om är ett steg i rätt riktning. Men detta beslut gäller enbart under 1998. Vad som kommer att hända under 1999 är inte klart, och många är oroade över den situationen. Förändringar som måste vidtas i anledning av sekelskiftet oroar många. Problemen är sannolikt mycket större än vad de flesta tror: - Kommer datorerna att fungera? - Kommer utbetalningar av pensioner och andra förmåner att fungera? - Har försäkringskassorna den beredskap som behövs för att klara omställningen? - Vem skall bekosta allt arbete med att göra de förändringar som behövs för att klara sekelskiftet och alla datorrutiner? Kommer försäkringskassorna att vara tvingade till ytterligare besparingar för att klara IT-frågorna? Detta är en del av de frågor som personalen ställer sig. Herr talman! Min uppfattning är att det är viktigt för trovärdigheten att vi har ett generellt välfärdssystem som har människornas förtroende. Ett väl fungerande socialförsäkringssystem är en förutsättning för att människor skall känna sig trygga. Det är därför inte acceptabelt om personalen skall oroa sig för sina arbeten samtidigt som den bl.a. måste göra viktiga insatser för att hjälpa andra människor tillbaka till arbetet. Herr talman! Här kommer jag in på den andra motionen, som handlar om förebyggande insatser och rehabilitering. Det är av stor vikt att personer som är i behov av samhällets stöd inte kommer i kläm mellan olika myndigheter. Utskottet har en bra text om samverkan och rehabilitering som jag kan instämma i. Men det behövs även större kunskap om de olika grupper av individer som har behov av extra stöd för att återställa arbetsförmågan och/eller stärka konkurrensförmågan på arbetsmarknaden. Kunskap om dessa gruppers storlek, behov av insatser och vad som orsakar att de hamnar i zonen mellan försäkringskassa, arbetsförmedling/AMI och socialtjänsten är en nödvändig förutsättning för att utnyttja resurserna effektivt. Herr talman! Jag har inget eget yrkande, men jag vill att regeringen i tid funderar över vilka resurser som försäkringskassorna skall få för kommande år, och att Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och berörda utskott tar med sig vårt förslag om kartläggning och analys av de grupper som nämnts i vår motion.
Herr talman! Jag håller med Birgitta Gidblom i det mesta hon här har sagt, framför allt när det gäller försäkringskassornas arbetssituation. Vi fick i utskottet alldeles klart för oss vid vår hearing i våras att den är mycket bekymmersam. Vi har alla när vi gjort våra besök vid försäkringskassorna fått höra vilken oerhört pressad arbetssituation man har. Samtidigt ställer vi hela tiden större krav, eftersom vi har ändrat i försäkringarna så många gånger. Det är nödvändigt att försäkringskassorna får tillskott och en vettig arbetssituation. Tyvärr är det inte några nya friska pengar som försäkringskassorna får. Man har helt enkelt tagit 200 miljoner kronor från de pengar som skulle gå till sjuka människors rehabilitering. Jag hoppas att Birgitta Gidblom påverkar sin egen regering så att den kommer med ett vettigt förslag och också tänker långsiktigt i den här frågan. Det kommer att bli fullständigt ohållbart i framtiden om inte detta regleras.
Fru talman! Jag är medveten om att detta är en omfördelning. Jag skulle vilja veta var de nya friska pengar, som moderaterna har i sin reservation, skulle tas ifrån.
Herr talman! Moderaterna har 200 miljoner ytterligare i sitt anslag som tyvärr har fallit genom att budgeten redan är klubbad. Flera av de borgerliga partierna har sådana förslag. Detta skulle alltså gå att lösa. Det handlar om pengar som vi inte tar av åtgärder, utan bl.a. genom att spara inom vissa delar av försäkringen.
Herr talman! Jag upprepar att jag är glad över det tillskottet som försäkringskassornas administration i alla fall får. Jag hoppas att regeringen ser över situationen inför framtiden, som jag sade i mitt anförande.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av att socialförsäkringsutskottets betänkande även behandlar vissa sjukdomar, som t.ex. kvicksilverallergi, elallergi och fibromyalgi m.m. I betänkandet står bl.a. att handläggningen av ärenden där elöverkänslighet redovisats sker på samma sätt som när det gäller andra ärenden. Det är faktiskt inte riktigt sant. Det finns nämligen ett yttrande till ett ärende i länsrätten i Göteborg som är undertecknat av en försäkringsläkare. Där står: Vid möte i Uddevalla den 29 augusti 1996 för västsvenska försäkringsläkare framkom i total konsensus, dvs. total samstämmighet, att inte acceptera elöverkänslighet som en diagnos som skulle vara sjukpenninggrundande. Det var läkarens bedömning i ärendet att eftersom de åberopade symtomen hade med elöverkänslighet att göra skulle personen inte ha rätt till sjukpenning. Det som man har skrivit i betänkandet stämmer alltså inte. I betänkandet refereras också till kvicksilverallergier. Man skriver: "Huruvida sjukdomen i fråga har åsatts diagnosen kvicksilverförgiftning eller den försäkrade har fått någon annan diagnos är inte avgörande för rätten till dessa förmåner." Inte heller detta stämmer överens med hur de här sakerna hanteras på försäkringskassorna. Jag är litet bekymrad över att riksdagen inte kan skriva betydligt tydligare, och kanske också ta del av de olika ärenden som finns i länsrätter och på andra håll. I det här fallet kom länsrätten så småningom fram till att man bedömt saken fel. Vi får se hur det blir. Det blir väl överklaganden igen, kan jag föreställa mig, som förlänger lidandet för de här människorna. De har väldigt svårt att över huvud taget klara sin försörjning eftersom de inte orkar jobba. I det fall som jag åberopar finns uttalanden från professorer och docenter om att det finns tillräckligt med symtom för att patienten inte skall orka jobba. Därtill har en överläkare och specialist inom yrkesoch miljömedicin dragit samma slutsats. Likafullt kommer försäkringskassan fram till att det inte finns någon anledning att ändra något beslut. Människan är alltså fullt kapabel att jobba, anser försäkringskassan. Det är sådant här som ställer till en massa elände. Jag har träffat Riksförsäkringsverket ganska nyligen, och jag tycker mig uppleva att det åtminstone allra överst börjar finnas en förståelse för de här frågorna. Man börjar faktiskt se på dem på ett annat sätt. Det är så - och det sade man också på Riksförsäkringsverket till mig - att försäkringskassorna i dag är en av de arbetsplatser där utbildningen är väldigt låg. De unga akademiker som har kommit in åker ut nu, i besparingsförloppen. Det ställs ökade krav på försäkringskassorna. När det dessutom inte ens kompetensmässigt finns kapacitet att möta det komplexa samhällets olika effekter kan man förstå att det blir väldigt frustrerande att sitta på försäkringskassan och inte förstå att hantera t.ex. frågor som kvicksilveröverkänslighet, elöverkänslighet och fibromyalgi. Fibromyalgi är ju kopplat till de här olika sakerna. Jag ville ta upp de här frågorna för att visa att det fortfarande är väldigt många som far illa. Väldigt många olika ärenden pågår ute i landet där människor blir helt utan möjlighet att försörja sig. De orkar nämligen inte jobba. Detta får en förfärlig effekt. När jag har fört interpellationsdebatter har vissa riksdagsledamöter kommit till mig och sagt ungefär: Ja, men fast man är sjukskriven kan man i alla fall jobba. Men om en patient av olika medicinska experter fått uttalanden om att han eller hon har så svåra symtom att han eller hon inte kan jobba - då tycker jag att man måste kunna böja sig för det. Jag kommer att hålla på med de här frågorna varenda gång för att lyfta dem. De här ärendena tar nämligen aldrig slut. Jag får ständigt brev, som jag också för fram. Jag upplever att de har en stark verklighetsbakgrund. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 20 som i och för sig handlar om kvicksilveröverkänslighet. Reservation 21 handlar om fibromyalgi, men jag yrkar bifall endast till reservation 20 eftersom jag tycker att frågorna hör ihop.
Herr talman! Jag vill bara säga till Görel Thurdin att vi lyssnar i utskottet. Som framgår av det särskilda yttrandet nr 10 har Moderaternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas representanter i utskottet tagit upp detta. De har sagt: även om det inte finns någon vetenskaplig enighet om orsaken till sjukdomsbesvären är det så att om en människa är sjuk så är hon. Då skall man inte bara se på diagnosen, utan till sjukdomstillståndet. Patienten skall kunna få ersättning med anledning därav. Jag kan glädja er med att även Socialstyrelsen, i vars styrelse jag ingår, så sent som i fredags lade fram allmänna råd om bemötandet av patienter som har besvär med elkänslighet. Det var framför allt den frågan som togs upp, men detta gäller också liknande sjukdomar. Man måste verkligen bemöta dessa patienter på ett fint och riktigt sätt. Många gånger har patienterna tyvärr känt sig dåligt bemötta av myndigheterna i vården. Jag tror att detta är ett fall framåt, även om det nu pågår en viss strid mellan olika myndigheter - vilket är djupt olyckligt för de här människorna, som verkligen är sjuka. Men utskottet har alltså lyssnat.
Herr talman! Jag har med tacksamhet noterat det särskilda yttrandet. Jag har också noterat att skrivningarna blir tydligare och tydligare. Men jag upplever att det går väldigt långsamt. Läget är nämligen akut för dessa människor. Dessutom finns det de som tar livet av sig - och då är det för sent. I samband med att vi diskuterar elöverkänslighet vill jag säga att det finns både professorer och docenter som anför att det finns två symtom kopplade till elöverkänslighet. Det gäller dels själva huden, som kanske kommer i direktkontakt med el, dels nervsystemet. Så fort nervsystemet är inkopplat i sådana här sammanhang kan det uppstå alla möjliga symtom. Man räknar upp saker som kraftlöshet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Det är sådana symtom som man kan kalla för inbillningssjuka, eller psykosomatiska symtom. Man kan mena att det vore bättre med psykisk rehabilitering än något annat. De här människorna kan tvingas in i psykisk rehabilitering, som dessutom är ganska dyr, i stället för att få hjälp t.ex. via tandförsäkringssystemet att helt enkelt sanera i sina munnar. Man måste kunna göra de här kopplingarna så att patienterna snabbt kan komma in på en förbättringsväg.
Herr talman! Jag vill börja med att ytterligare en gång yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Samtidigt vill jag också säga att jag har respekt för Görel Thurdins engagemang. Hon tar upp speciella sjukdomar som vi alla kan råka ut för. Vetenskapen och forskningen är inte överens om t.ex. elöverkänsligheten. Jag är själv också engagerad i den frågan. Jag har skrivit motioner och annat. Det pendlar nästan från en dag till en annan när det gäller olika typer av utlåtanden om det är en fysisk eller psykisk åkomma. Likadant är det när det gäller frågor om fibromyalgi, kvicksilverförgiftning, ätstörningar och annat. Dessa sjukdomar är mycket svåra för dem som är drabbade av dem. Jag tycker också att man skall tänka på att försäkringskassans personal gör bedömningen utifrån det som står i våra försäkringar. Läkare gör medicinska bedömningar, och på något sätt skall detta kombineras ihop så att det blir ett bra resultat. Jag vill också understryka att det är viktigt att Riksförsäkringsverket tar tag i de här frågorna och diskuterar dem ofta. Det vill jag också instämma i.
Herr talman! Ibland är det ju också så att allt inte når fram till Riksförsäkringsverket. Jag läste upp att den här försäkringsläkaren refererade till konsensusöverenskommelsen bland försäkringsläkare i Västsverige. Den hade Riksförsäkringsverket aldrig sett. Den tillhör ju ett uttalande i samband med en dom, och jag skall skicka över den till dem. Samhället är ju komplext. Vi är utsatta för en mängd kemikalier som vi inte har grepp om. Olika typer av kemikalier ökar. Livsmedelsverket sätter miniminivåer utifrån att ett ämne kanske fanns i en enda produkt från början. I dag finns det kanske i 10 eller 100 produkter. Om människor är utsatta för allt detta samtidigt, blir det inte den nivå som Livsmedelsverket har satt, utan en annan nivå. Jag tror att man faktiskt måste börja titta på hela komplexiteten och det sammantagna. Det finns ämnen, t.ex. titandioxid, som forskarrapporter från andra länder visar kan vara mycket vanskliga. Titandioxid finns både i hudkrämer och i en massa saker som vi stoppar i oss i dag utan tanke på vad det kan leda till. Människor börjar nu också bli överkänsliga mot det. Den medicinska forskningen i dag har inte förstått och inte koncentrerat sig på det som miljöforskningen och industrin har ägnat sig åt. Där har man förstått att det gäller att hålla rent i början av röret, och inte i änden av röret och bara hålla sig till utsläppen. Det är samma sak när det gäller vår hälsa och den medicinska forskningen. Man måste faktiskt börja titta på orsakerna och plocka bort de toxiska ämnena för att på det sättet rensa redan tidigt. Att vi får den inriktningen också i den medicinska forskningen är nog den bästa rehabiliteringen av de flesta människorna. Man skall inte bara titta på ett litet område i sänder med skygglapparna på.
Herr talman! Jag tycker än en gång att det som Görel Thurdin pekar på är någonting som vi skall ta till oss. Vi måste se hela komplexet med den värld av olika kemikalier som vi lever i. Vi kan utsträcka detta till gentekniken också. Där finns det anledning att se vad som kan inträffa vid läckage och annat. Nu tittar man på tandvårdsförsäkringen. Den tillhör i och för sig inte mitt utskott, men Görel Thurdin känner säkert till det. I stället för svart lagar vi nu vitt med porslinslagningar. Plastkompositerna stelnar kanske inte mer än till 65 %. Skulle man följa Arbetarskyddsstyrelsens regelverk, även om det är mycket små mängder vid tandlagningar, skulle det innebära att man skulle ha väldigt tjocka handskar på sig. Det skulle vara ungefär som när man tillverkar båtar, om man skall ta i. Det är den verklighet som vi lever i. Men jag tycker att det är bra att det finns de som orkar jobba med detta och lyfter fram dessa frågor här i kammaren.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket positivt att få den här reaktionen från Ronny Olander. Jag upplever också att man jobbar med frågan både i socialförsäkringsutskottet och i socialutskottet. Samtidigt upplever människor som är utsatta för detta att det går för långsamt. Det finns flera sorter av alternativa material att laga tänder med. Det finns en del som inte är så bra. Det finns de som försöker pröva ut detta. De har kommit fram till att man stoppar bl.a. in titandioxid och andra ämnen som också är toxiska i dessa material. Det är ungefär som om man kryddar någonting för att man skall vara ensam om produkten och inte tänker sig för vad det får för effekter. Så är det med tandmaterialen också. Det finns ju faktiskt de som jobbar mycket seriöst med de här tandmaterialen, t.ex. de som är kopplande till amalgamenheten i Uppsala. De jobbar ihop med producenter för att verkligen skapa rena produkter som man klarar av att hantera med händerna och som man klarar av hälsomässigt genom att ha dem i munnen. Men när det gäller amalgamet har man ju från början inte heller tänkt på att ha handskar. I dag måste man ha skyddshandskar när man hanterar amalgam eftersom kvicksilvret är så toxiskt. Slarvar man med skyddshandskar när det gäller de här andra ämnena får man alltså reaktioner. Det är naturligtvis inte bra det heller. Sedan skall vi komma ihåg att bestämmelserna för amalgamet när vi tar det ur munnen är som för miljöfarligt avfall, nästintill kärnavfall. Det skall kapslas in. Det skall ned i fast berggrund. De som skall ta rätt på det ser ut som mångubbar. Någonstans måste det ju finnas en rimlig logik. Om det är så farligt utanför kroppen, torde det ha en viss inverkan även på kroppen.

Herr talman! Kritik har redan riktats mot den nya budgetordningen, och den är inte missriktad. Jag förmedlar ytterligare en iakttagelse. Motiveringarna för majoritetens ställningstaganden har blivit så knapphändiga att den som läser utskottsyttrandet undrar om regeringen och utskottsmajoriteten över huvud taget bryr sig om att motivera sina beslut. Detta är allvarligt ur tre synvinklar. För det första visar det att de som fattar besluten knappast gör några mer djupgående principiella överväganden. För det andra går besluten egentligen inte att analysera i efterhand. För det tredje lämnas medborgarna och också eftervärlden helt ovetande om vilka principer som lett fram till ett visst beslut. Detta är allvarligt för den politiska legitimiteten. Det jag nu sagt kommer jag att utveckla i samband med de ärenden som jag är satt att debattera, nämligen delpensionerna samt utgiftsområde 11 gällande ekonomisk trygghet för äldre och då framför allt punkt A 2 efterlevandeskyddet och punkt A 3 bostadstilläggen till pensionärer. I budgethandlingarna åläggs regeringen att formulera mål. Målet för utgiftsområdet ekonomisk trygghet för äldre skall enligt propositionen tillgodose rimliga och grundläggande konsumtionsbehov och tillgång till bostad med tillfredsställande standard. Dessutom sägs att pensionssystemet skall vara långsiktigt, stabilt och pålitligt oavsett förändringar i omvärlden. Ja, stabila spelregler är väsentliga. Det gäller skatter, företagande och i mycket hög grad pensioner. Att ändra spelregler och att ändra spelregler utan föregående varningar uppfattas av en majoritet av medborgarna som orätt. Låt oss tänka på Alice i Underlandet. Alice blev både förvirrad och vred när den röda drottningen hela tiden ändrade reglerna i krocket när hon förlorade. Det var klart. Alice var engelska, och engelsmännen tror på fair play. Det innebär fasta spelregler. Det gör svenskar också. De tror på fair play. När man då började ändra reglerna för änkepensionerna för ett år sedan uppfattades detta som en anmärkningsvärd orättvisa. Det förstår det minsta barn. Små barn brukar tycka mycket om Alice i Underlandet. Endast med någon månads varsel minskades vissa familjers inkomster drastiskt. Detta förfaringssätt kan ställas mot den nuvarande regeringens kamp att försvara delpensionerna. Här motiverades alla förslag om att ta bort delpensionsrättigheter med att människor hade planerat långt i förväg - ja, t.o.m. i decennier - att ta delpension. Därför kunde förmånerna inte naggas i kanten, än mindre tas bort. Hur kommer det sig att motiveringarna och diskussionerna vad gäller delpensionen å ena sidan och änkepensionen å andra sidan i grunden är så olika? Samhället - släkten, ja, alla - inser sedan urminnes tid att ett civiliserat samhälle måste hjälpa änkor och oförsörjda barn. Det framgår klart av åldriga källor, t.ex. Gamla Testamentet och Nya Testamentet. När civilisationer bryter samman brukar just änkor och barn höra till dem som drabbas värst, men så skall det väl inte vara i Sverige. Vårt pensionssystem är instabilt. Detta har alla nu erkänt, men det har tagit lång tid. Pensionssystemet måste göras om från grunden. Så började dock inte Socialdemokraterna när de hade problem. Det började 1988 och fortsatte sedan 1996. Varför? Ja, man säger att kvinnor i dag på ett helt annat sätt än tidigare deltar i förvärvslivet. Detta är riktigt, men fortfarande är kvinnors och mäns yrkesverksamhet och löneförhållanden olika. Därför innebär det ekonomiska svårigheter när familjeförsörjaren går bort. Många kvinnor som har änkepension tillhör generationer som levde i ett land med en helt annan arbetsfördelning. Det var mannen som hade förvärvsinkomst och privata pensionsförsäkringar. Hustrun skyddades med änkepension och privata pensionförsäkringar. 1988 skulle änkepensionerna helt avskaffas. Så blev det inte, utan vi fick en rad övergångsregler. Den kompromiss som det fattades beslut om i utskottet var principlös. En viss form av behovsprövning fördes över till änkepensionssystemet från ATP-systemet. Det är litet konstigt i ett inkomstrelaterat system. Sådant hör inte hemma där. När man sedan 1996, "i besparingssyfte", skulle minska kostnaderna för änkepensionerna gick man in i folkpensionssystemet. Folkpensionssystemet har en princip, nämligen att det skall vara lika för alla. Behovsprövning infördes, som inte heller hörde hemma där. Dessutom byggde reduceringen på att hänsyn skulle tas till privata pensionsförsäkringar. De som hade sparat och skjutit upp sin konsumtion skulle således få lägre pension - allt annat lika. Det var en princip som gick på tvärs mot den gamla fabel som också visar på en mycket gammal kunskap. Ni känner säkert till fabeln om syrsan och myran. Den lättsinniga syrsan fick skylla sig själv. Den sparsamme fick sin belöning när svåra tider kom. Tydligen är det tvärtom i dag. När det gäller änkepensionen finns det gamla hävdvunna principer som man förkastat och när det gäller delpensionens bevarande finns det över huvud taget inga gamla principer att försvara. Det handlar nu om rättigheter som knäsatts för att man skulle få rätt att trappa ned, samtidigt som någon annan betalar. Det finns inga sociala motiveringar med bärkraft. Att avskaffa delpensionen gick inte, men förmånerna minskades något. Resultatet är att delpensionen börjar avskaffa sig själv. År 1995 fanns det 25 000 nybeviljade delpensioner. Motsvarande siffra år 1997 var 773. Avgifterna uppgår till 1,6 miljarder kronor och kostnaderna till 600 miljoner kronor. Delpensionsfonden växer snabbt. Med oförändrade avgifter beräknas den år 2003 uppgå till 19 miljarder kronor. År 2000 beräknas den till nästan 12 miljarder kronor. Utskottet säger att det inte finns någon anledning att ifrågasätta ett avskaffande tidigare än 2000/01. Lägg märke till mina synpunkter på motiveringarna! Änkepensionen, som har en hävdvunnen legitimitet, kan med ett pennstreck ändras från ena dagen till den andra. Principen att folkpensionen inte skall vara behovsprövad kan man helt bortse ifrån. Delpensionen, som inte bygger på någon annan princip än den om fackliga särintressen - medborgarna gynnas godtyckligt - skall skyddas. Jag överlåter på lyssnarna och dem som läser protokollet att avgöra vad som är förkastligt och vad som är politiskt god etik. Vi i Moderata samlingspartiet kräver i våra motioner att inkomstprövningen av änkepensionen skall upphävas. Detta står vi fast vid. Vi har också krävt att delpensionen skall avskaffas. I princip avskaffar den sig själv, men avgiften bör också tas bort. Sedan några ord om bostadstillägget. Regeringen konstaterar: Det är "inte rimligt att en bostad betraktas för en make som permanentbostad medan den för den andre betraktas som fritidsfastighet". Nej, de flesta medborgare förundras över detta uttryckssätt. Men uttrycker man sig Orwellskt blir konstigheterna monstruösa. När en av makarna "flyttat till särskilt boende" blir hans/hennes del i permanentbostaden omvandlad till fritidsbostad. Först och främst vill jag då säga att man inte flyttar, utan man tvingas flytta till särskilt boende på grund av ohälsa. Att på privat väg, med litet hjälp, ta hand om den gamle/sjuke själv, är inte möjligt på grund av skattesystemet. Nu har även regeringen insett det befängda i reglerna, dvs. att en permanentbostad ett, tu, tre blir fritidsbostad. Det är bra, men låt fritidsfastigheterna över huvud taget vara i fred vid reduktionen av bostadsbidraget! Vi moderater föreslår att fritidsbostäder inte skall beaktas vid beräkningen av bostadstillägg och anslår ytterligare 115 miljoner kronor för ändamålet. Egentligen skulle detta nämnas i imperfekt, eftersom vi inte får tala om pengar nu. Slutligen några ord om basbeloppet. Ett pensionssystem skall vara stabilt. Det står så i texten. Dessutom skall pensionen vara förutsebar. Vi yrkar att basbeloppet räknas upp med 100 %. Visserligen säger utskottet att den begränsade uppräkningen inte betyder så mycket på grund av en minskande inflation. Det är emellertid inte möjligt att räkna upp pensionerna på ett helt basbelopp redan budgetåret 1998. Varför inte? De flesta kostnaderna för ett återställt basbelopp faller på AP-fonderna. Dit skall ju delpensionsfonden på kanske 12 miljarder kronor läggas. ATP-pensioner ger skatteintäkter som statskassan inte annars skulle ha fått, men viljan finns inte. Därför återställs basbeloppet till 100 % år 1999. 1999 är rätt. 1998 är fel. Detta är politisk logik. Jag yrkar bifall till reservation 39 om delpension. I politikens värld, inte i budgetens värld, lever våra övriga förslag kvar.

Herr talman! Utgiftsområde 11 handlar om ekonomisk trygghet vid ålderdom. Jag tänker här ta upp ett par saker på detta område. I dagens pensionssystem är låginkomsttagare, framför allt kvinnor, förlorare i vår modell, som bygger på inkomstbortfallsprincipen. Därför är det bra att det nu finns en fempartiöverenskommelse om ett nytt pensionssystem som bygger på en garantipension - i botten lika för alla - som sedan kombineras med en inkomstrelaterad del. Det bygger på principen om grundtrygghet. Dagens modell tar inte hänsyn till att kvinnors och mäns livsmönster är olika. Bland folkpensionärerna finns det många ensamstående kvinnor som haft sitt huvudsakliga arbete i hemmet, som varit ryggraden i familjeföretaget eller kanske jobbat litet extra med städning, skolbespisning eller hemtjänst. Oftast har dessa kvinnor i dag bara folkpensionen att leva av. Men det finns också många män som hela livet haft mycket låg inkomst och som befinner sig i samma situation. Dessutom har pensionärerna, liksom alla andra grupper i samhället, fått vidkännas neddragningar i samband med saneringen av statens finanser. I väntan på att även dessa pensionärer ingår i det nya pensionssystemet anser vi i Centerpartiet att det är rimligt att inom ramen för det statsfinansiella utrymmet höja pensionstillskottet för pensionärer. Utskottet delar uppfattningen att det är en av många möjliga åtgärder. Vi i Centerpartiet anser att regeringen bör återkomma med ett sådant förslag i vårpropositionen 1998. 85 % av bostadskostnaden mellan 100 och 4 000 kr per månad. Det är tillfredsställande att denna höjning är möjlig. Centerpartiet har länge, som jag tidigare nämnt, arbetat för mer av grundtrygghet i pensionssystemet. I själva verket är bostadstillägget för pensionärer en del av pensionssystemet, varför kostnaden också borde inlemmas i detta system. Det bör övervägas om en sådan förändring kan komma till stånd, vilket anges i vår partimotion. En utredning bör därför tillsättas som ser över frågan. Utskottet har med anledning av detta sagt att man förutsätter att detta sker i samband med genomförandet av den nya pensionsreformen. Vi har ändå valt att uttrycka vår syn i en reservation och att det bör ges regeringen till känna. Denna tid är alldeles för kort, varför motionärerna föreslår att den återgår till tolv månader. Den som mist sin make eller maka går igenom en mycket svår situation med en stor förändring av livssituationen som kräver längre tid än sex månader för anpassning till nya förutsättningar. Vidare anförs att inkomstprövningen av folkpensionen inte skall påbörjas förrän barnen är 18 år. Jag delar denna uppfattning och anser att frågan bör prövas. Herr talman! Centerpartiet står bakom reservationer och yttranden som finns på detta område, och jag yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den största och också viktigaste av alla socialförsäkringar är ålderspensionssystemet. Det är därför mycket glädjande att vi i vårt land förefaller vara nära att kunna genomföra en mycket betydande pensionsreform i bred politisk enighet, bred i den meningen att den tycks omfatta mer är 80 % av kammarens ledamöter. De grundprinciper som legat till grund för arbetet har handlat om att det skall fortsätta att vara ett allmänt pensionssystem, dvs. att alla skall vara med, att det i framtiden skall skiljas från förtids och sjukpensionssystemet, som snarare skall föras samman med sjukförsäkringen än med ålderspensionen som hittills. Det skall bygga på en livsinkomstprincip, dvs. att alla de pengar som man har tjänat under livet och som avgifter har betalats för skall grunda pensionen. På detta skall man i vissa fall få mer. Om man har haft extra låg inkomst skall man kunna få en utfyllnad upp till garantipension. Om man har haft hand om små barn eller gjort värnplikt skall man kunna få mer i pension utöver detta. Ytterligare en viktig princip har varit att ha en följsamhet i vad som händer i samhället och samhällsekonomin men också vad som händer med den för pensionssystem så viktiga utvecklingen av medellivslängden. Systemet skall inte bara, som nu, bygga på principen pengar in och pengar ut utan också innehålla ett fonderat inslag. Det brukar kallas för premiereservsystem. Skall jag nämna ytterligare ett viktigt inslag bland de många som finns i det nya systemet är det möjligheten för makar att dela pensionsrätten om de så vill och enligt det senaste förslaget kunna överföra den fonderade delen, premiereserven, mellan makarna. Vi har helt nyligen fått in alla remissvaren på de förslag som har varit ute. Några korta kommentarer till dessa vill jag göra, herr talman. Den fonderade delen, premiepensionsförslaget, har fått ett gott bemötande av remissinstanserna. Det är bifall på de allra flesta punkterna. Men det finns förstås inslag i svaren som innebär i flera fall möjligheter till förbättringar av förslaget, bl.a. har det att göra med möjligheten till ökad konkurrens jämfört med utredarens förslag. I de andra delarna, de som rör inkomstpensionen och garantipensionen, är bilden något mera blandad. I huvudsak har de nya förslagen fått, såvitt jag kunnat se, bifall från flertalet remissinstanser. Det innebär att det finns goda möjligheter nu att lägga fram ett ännu bättre förslag än det som presenterades under hösten till ett nytt pensionssystem. De fem partier som arbetat med det nya pensionssystemet har strävat efter att få ett ekonomiskt stabilt system, dvs. att reglerna skall vara sådana att det finns minsta möjliga risk för att de skall behöva ändras, att man inte behöver ha den ryckighet som har kännetecknat en hel del av socialförsäkringarna. Men inte bara det, utan vi har önskat att få ett system som skall vara politiskt stabilt. Det har varit detta som har fått de fem partierna att utifrån i vissa fall olika utgångspunkter ändå vara beredda att försöka nå ett gemensamt förslag för att man skall kunna uppnå de stabila spelregler som så många medborgare efterfrågar. Det här reformarbetet har fått en hel del internationell uppmärksamhet. Jag tänkte nämna några punkter som har lyfts fram speciellt. Det ena är att det är en så pass tidig reformering jämfört med många andra länder som brottas med problemen fortfarande. Det andra är att det är långtgående. Det tredje är den speciella konstruktionen i det nya systemet, som består av två pelare, en som är ofonderad och en som är fonderad och den ofonderade delen är utformad på ett sådant sätt att det finns extra mycket stabilitet i det. Det är i högsta grad viktigt att vi nu, herr talman, kan gå i mål med det nya ålderspensionssystemet och att vi skall få en stabil grund för framtiden. Om det råder stor enighet om det nya ålderspensionssystemet så råder det djupaste oenighet om de försämringar i änkepensionerna som genomdrivits i den här kammaren och som gäller fr.o.m. den 1 april i år. Vi har från Folkpartiets sida gång på gång sedan förslaget framlades för kammaren förra hösten kritiserat och röstat emot de föreslagna försämringarna. Det fanns, som har nämnts i dag från talarstolen, en uppgörelse från slutet av 80-talet med mycket långa övergångsregler för att förändra änkepensionssystemet. Man kan tycka bra eller dåligt om de förändringarna, men de fanns ändå och det fanns, vågar jag säga, all anledning för medborgarna, framför allt de närmast berörda, att tro att de reglerna skulle vara bestående. Det är enligt min mening ett av de mest upprörande beslut som fattats på senare år i denna kammare när man beslöt att med kort varsel ändra systemet på ett sådant sätt att tusentals människor fick sin ekonomi mycket väsentligt försämrad. Vår uppfattning är att de nya reglerna vad gäller såväl förkortningen av tiden för omställningspensionen från tolv till sex månader som inkomstprövningen bör avskaffas och att man bör återgå till de regler som fanns tidigare. På en punkt har det skett en viss återställning av de gamla reglerna, och det gäller frågan huruvida de privata pensionspengarna skall räknas in eller inte. Vi från vår sida som har efterlyst en sådan förändring välkomnar förstås att vi har fått gehör på den här punkten. Jag vill, herr talman, läsa upp vad utskottet säger i samband med änkepensionerna: "Enligt utskottets mening finns det inte i dag, trots det något positivare läget, utrymme för att fullt ut återgå till tidigare regler på detta område." Den uppmärksamme läsaren måste ändå tro att man någon gång, relativt snart, skall återgå till de gamla reglerna samt att det nu tagits ett betydande steg med tanke på att det sägs att man "fullt ut" inte kan göra det man kanske eftersträvar. Jag har därför en fråga till den socialdemokratiske företrädaren i vår debatt, Lennart Klockare, som senare går upp i talarstolen: Är det inte så att den förändring som ägt rum bara rör en hundradel av hela besparingen? Om det är så, är frågan om Lennart Klockare tycker att detta är ett rimligt sätt att formulera sig när man säger att man inte "fullt ut" har gjort detta. Den tredje frågan till herr Klockare skulle närmast vara: Är detta att man säger att man inte i dag kan genomföra det en antydan om att änkorna någon gång i framtiden skall kunna få de regler som fanns tidigare? Jag har också, herr talman, en fråga till Centerpartiets företrädare, Ingrid Skeppstedt med anledning av frågan om änkepensionerna: Hur skall man tolka centermotionen på den här punkten och det uttalande som Ingrid Skeppstedt gjorde alldeles nyss från talarstolen? Det är ju Centerpartiet som tillsammans med Socialdemokraterna drivit igenom de här två försämringarna, dvs. från tolv månaders omtällningspension till sex månader respektive att införa en inkomstprövning med alla de konsekvenser som det har haft. Frågan till Centern är nu närmast hur man skall tolka det hela, om Centern genuint vill ha en ändring vad gäller omställningspensionen och en viss dämpning av de värsta effekterna för dem som har barn under 18 år. Vidare: Varför skulle det inte vara möjligt att få en majoritet i kammaren för de här två ståndpunkterna, även om flera av oss, inte minst Folkpartiet, vill gå längre och återställa reglerna till det som gällde tidigare? Herr talman! Frågan om bostadstilläggen till pensionärerna ses ju för närvarande över, så att bostadstilläggen kan anpassas på ett bra sätt till det nya pensionssystemet. Men en punkt som vi har tagit upp i samband med höstens budgetbehandling är att man inte skall räkna in fritidsfastigheterna för pensionärerna när man bedömer nivån på deras pensioner. Det är ett krav som vi har upprepat, och som förstås finns med också i dagens handlingar - även om den budgetordning vi har gör att jag inte kan ge de raka och klara yrkanden som jag annars skulle kunna ge. Till sist på detta område, herr talman, skulle jag vilja ta upp marginaleffekterna för pensionärer. Jag gör det närmast för att förhoppningsvis få något besked från talesmannen för utskottsmajoriteten på den här punkten. Vi har vid sidan av de vanliga bostadstilläggen, som ju tillsammans med pensionerna ger höga marginaleffekter, också ett annat system med särskilda bostadstillägg för pensionärer. Jag för min del har tyckt, och tycker, att det är ett bra system i grunden. Dock har det på senare tid observerats att man ibland får marginaleffekter för pensionärer som överstiger 100 %. Det är alltså rena s.k. Pomperipossaeffekter. Man kan få mindre kvar fast man har fått in mer i ursprunglig inkomst. Min fråga till Lennart Klockare på den punkten är om Socialdemokraterna är beredda att genomföra sådana förändringar i dessa system så att man åtminstone, jag understryker det, kan garantera människor att de inte får mer än 100 % i marginaleffekt - dvs. att de inte skall förlora på att få mer i pension.
Herr talman! Jag vill instämma i vad Bo Könberg sade om arbetet med det nya pensionssystemet. Det fordras att fem partier strävar efter att nå konsensus och efter att få ett stabilt system. Det fordras att man lyssnar - även på remissinstanser. Jag hoppas att arbetet skall kunna fullföljas. Jag blev därför litet grand förvånad när man gjorde vissa saker i pensionssystemet så där ad hoc. Det gällde bl.a. efterlevandepensionerna. Att jag tog upp Alice i Underlandet beror på att jag tycker att det är ett väldigt bra litterärt sätt att visa hur farligt det är att frångå fasta spelregler. Har ni glömt Alice i Underlandet så gå hem och läs den, och titta även på illustrationerna. Man kan inte ha ett pensionssystem där reglerna ändras varje år, där basbeloppsreglerna ändras varje år. Det hoppas jag att denna kammare kommer att inse; att vi måste få stabila regler även om det innebär ett visst "ge och ta". Detsamma har gällt bostadstilläggen till pensionärerna. Jag ser med tillfredsställelse att ännu en utredning kommer, en utredning som kan anpassas till det nya systemet. Jag tror därför att man skall lugna sig med att göra ändringar - utom när det gäller den där vansinniga regeln att permanentbostad är fritidsbostad när någon bor i särskilt boende. Sådana regler borde aldrig ha släppts igenom här i riksdagen.
Herr talman! Jag skall försöka leva upp till det önskemål om enighet som Margit Gennser har uttryckt genom att förklara mig enig med henne på, tror jag, samtliga punkter - inklusive förkärleken för Alice i Underlandet.
Herr talman! Bo Könberg frågar här om omställningstiden för änkepensionerna och den förlängda möjligheten till folkpension för barn. Det är så att det finns möjligheter till en majoritet för det här. Men vi har ju fattat beslut om budgetramarna. Centern och Socialdemokraterna har en överenskommelse, och vi har i denna budget inte haft några pengar med till den här omställningen. Därför anser vi ändå att frågan bör prövas vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag tackar Ingrid Skeppstedt för det beskedet. Det var ju klart och redigt. Det visar att de försämringar som Centerpartiet tyvärr har varit med om att genomdriva tillsammans med Socialdemokraterna åtminstone blir bestående ett år till med Centerns hjälp. Jag tycker att det är tråkigt, men det var ett klart besked.

Herr talman! För någon tid sedan hade vi en särskild debatt i den här kammaren om de äldres situation i Sverige. Alla partier var eniga om att något måste hända. Debatten kom till stånd efter en skakande information om hur många äldre far illa på våra institutioner och om hur många äldre har det ekonomiskt. För, som det kan tyckas, länge sedan, var de äldre i samhället utsatta för andra människors godtycke eller välgörenhet. Kommunerna inrättade fattigstugor dit mer välbeställda kunde skänka av sitt överskott. Ända fram till mitten av 1900-talet var fattigpensionärerna en stor och synlig grupp i det svenska samhället. När folkpensionen infördes slapp många äldre vara helt beroende av barnen eller andra för sin överlevnad. Folkpensionen räckte dock inte till för att ge trygghet på ålderdomen och vi fick ATP. Tre på varandra följande regeringar har betonat vikten av att värna det som kallas välfärdens kärna, dvs. verksamheterna och däribland äldreomsorgen. Och det är viktigt att värna om verksamheterna, men man måste också se att det finns ett klart samband mellan verksamheterna och socialförsäkringarna. Försämringarna i socialförsäkringssystemet leder ovillkorligen till försämringar i verksamheterna eftersom försämringar socialförsäkringssystemet leder till att fler blir i behov av ekonomiskt bistånd som kommunerna skall stå för. Det tränger i sin tur ut de medel som kommunerna kan avsätta till bl.a. äldreomsorg. I sin iver att spara pengar för att få budgeten att gå ihop lägger många kommuner nu ut äldreomsorgen på entreprenad. Man bjuder ut äldreomsorgen till lägstbjudande som på gamla tiders fattigauktioner. De gamla bli handelsvaror på en kommersiell marknad med vinstintressen. Målet för äldreomsorg i privat regi är vinst, och verksamheten blir ett medel för att nå detta mål. Målet för äldreomsorg i offentlig regi är själva verksamheten där den enskilde pensionären sätts i centrum. För att nå detta mål behövs medel, dvs. en solidarisk finansiering av det som borde vara allas intresse, nämligen en äldrepolitik med respekt för de människor som byggt upp vårt samhälle. Hösten 1994 beslutades att alla basbeloppsanknutna bidrag, som studiemedel och pensioner, skulle indexeras och endast räknas upp med en viss procent av inflationen så länge budgetunderskottet var över 100 miljarder kronor. När budgetunderskottet understeg 50 miljarder kronor skulle pensionerna räknas upp med hela inflationen. Regeringen har nu släppt denna indexering, vilket vi välkomnar. Regeringen föreslår också vissa andra förbättringar för pensionärerna. Kompensationsnivån för bostadstillägget läggs nu tillbaka till 85 %, vilket förra året var ett krav från Vänsterpartiet - ett krav som vi fullt ut finansierade i vår budget. Bostadstillägget riktar sig mot låginkomstpensionärerna för att även de skall ha en möjlighet att efterfråga t.ex. nybyggda bostäder. Eftersom 75 % av dem som får bostadstillägg är kvinnor, är höjningen också en satsning på kvinnor. Regeringen ändrar också reglerna för beräkningen av bostadstillägg till pensionärer boende i särskild boendeform. Vänsterpartiet står bakom det förslaget. Herr talman! Under en lång och mödosam tid har den generella välfärden byggts upp i Sverige. Steg för steg har arbetarrörelsen gjort sig av med välgörenhet och fattigdom som ersatts med ett socialförsäkringssystem lika för alla, som omfattar alla och som alla får ta del av vid behov. Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. En av förutsättningarna för att systemet skall fungera är att det har legitimitet hos medborgarna. Svenska folket måste känna att det kan lita på de löften som politikerna ger. Annars tvingas man vidta egna åtgärder för att försäkra sig mot inkomstbortfall under olika skeden i livet, och systemen urholkas genom privata försäkringar. Överenskommelsen mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna om den nya skattereformen 1992 innebar också att det infördes ett nytt basbelopp, nämligen ett pensionsbasbelopp som var 2 % lägre än det allmänna basbeloppet. Löftet till pensionärsorganisationerna var att sänkningen av basbeloppet var en tillfällig åtgärd. Det har nu gått fem år, och det är nog helt relevant att ställa sig frågan: Var detta en tillfällig åtgärd som nu har permanentas? Vi anser att det nu är dags att räkna upp pensionerna med hela basbeloppet, inte bara med 98 %. Pensionärerna har tagit sin del av nedskärningar, och nu när landet ekonomi stabiliseras finns det all anledning att återge de allmänna pensionerna deras köpkraft. Med ett sådant återställande höjs pensionärernas levnadsstandard. Då ökar också konsumtionen, vilket stimulerar tillväxten i Sverige och förhoppningsvis också leder till fler arbetstillfällen. PRO har beräknat kostnaderna för en sådan höjning av basbeloppet. För ATP blir det ca 2,5 miljarder kronor och för folkpensionen ca 1,2 miljarder kronor. Höjningen kommer att leda till att intäkterna för kommunalskatten ökar, och sannolikt minskar också utgifterna för bostadstillägget. Jag vill inte hävda att det kommer att gå runt, men de verkliga kostnaderna blir inte så höga. Genom att låginkomstpensionärerna i dag lever under det som regeringen i budgetpropositionen kallar "ett grundläggande konsumtionsbehov" kommer med största sannolikhet en uppräkning av pensionerna med hela basbeloppet att gå helt och hållet till konsumtion, vilket ytterligare ökar statens inkomster. En höjning av basbeloppet kommer alla pensionärer till godo, inte enbart låginkomstpensionärerna. Vänsterpartiet står bakom den princip som gäller för socialförsäkringssystemet, nämligen inkomstbortfallsprincipen. Vi avvisar alla tankar på grundtrygghet. Att i stället för att höja basbeloppet använda de pengar som basbeloppshöjningen skulle teckna in för att satsa alla medel på t.ex. bostadstillägget leder oss bort ifrån inkomstbortfallsprincipen och för oss in på ett grundtrygghetssystem. Vi står också bakom det allra mest fundamentala i våra socialförsäkringar, nämligen den omfördelning som nu finns i systemen. En progressiv skatteskala är därför nödvändig. Vänsterpartiet anser att det nu är viktigt att pensionärernas olika organisationer kontaktas för att ta upp diskussioner om hur de medel som står till förfogande skall användas. Herr talman! Jag sade att en av grunderna i våra socialförsäkringssystem är att de är förutsägbara. Människor måste kunna planera sina liv med viss framförhållning - så även kvinnor. Regeringen beslutade tillsammans med Centerpartiet att behovspröva änkepensionerna förra budgetåret. Beslutet kom som en blixt från klar himmel och var definitivt inte förutsägbart. Beijingkonferensens aktionsprogram ålägger regeringarna att på nationell nivå se över socialförsäkringssystemen för att försäkra sig om att kvinnor inte diskrimineras. Den svenska regeringen har ställt sig bakom detta aktionsprogram. Men ingen konsekvensanalys gjordes om hur behovsprövningen skulle slå mot enskilda kvinnor. Ingen på Finansdepartementet - vare sig socialdemokrat eller centerpartist - kom på tanken att följa upp jämställdhetsdirektivet. I årets budgetproposition presenterar regeringen en tabell som visar hur många änkor som drabbats och med hur mycket. Tabellen visar att av 48 949 änkor har 23 % inte fått någon reducering, medan 500 kr och 2 668 kr i månaden. Tabellen säger egentligen inte så mycket eftersom den inte kopplar ihop reduceringen med änkornas inkomst. Det som regeringen borde ha gjort gjorde i stället TV-programmet Striptease. Deras beräkningar visar att 44 % av de änkor som drabbas tjänar under 22 700 kr. Myten om de rika änkorna som odlats stämmer med andra ord inte. I Striptease gavs också några exempel på hur behovsprövningen slår i olika inkomstlägen. En änka med a-kassa på netto 6 500 kr förlorar 1 200 kr i månaden, och en änka som arbetar heltid och tjänar brutto 12 000 kr förlorar 2 100 kr i månaden. Det sätt som reduceringen beräknas på innebär också att ju högre hyra, desto mer änkepension blir det kvar. Likaså kan en hemmaboende arbetslös 18 årig ungdom påverka änkepensionen. Den arbetslöse sonen som inte kan flytta hemifrån därför att ingen hyresvärd accepterar honom som hyresgäst schablonberäknas som om han betalar sin del av hyran. Genom att försäkringskassan räknar ifrån det som sonen förväntas betala i hyra från änkans hyreskostnad innan behovsprövningen görs påverkas alltså änkepensionen i negativ riktning. Detta är en helt orimlig effekt av behovsprövningen, allra helst som flera kommuner vägrar att betala ut ekonomiskt bistånd till ungdomar som bor kvar i hemmet efter 18 års ålder. Det finns ingen enskild grupp i samhället som har fått sin inkomst sänkt på ett så drastiskt sätt som änkorna. Genom beslutet ändrades grundstrukturen med en folkpension lika för alla. Innan makarna avled hade de genom det generella trygghetssystemet försäkrat sig om att deras efterlevande skulle få en rimlig chans att klara sig och en rimlig kompensation för det inkomstbortfall som familjen skulle drabbas av. När man väl är änka kan man inte gardera sig; man kan inte försäkra sig i efterskott. Förslaget att pröva frågan om privata pensionsförsäkringars ställning vid inkomstberäkningen visar också på en ideologisk förskjutning i inställningen till socialförsäkringssystemen. Jag instämmer i Bo Könbergs fråga till Lennart Klockare: Vad betyder besparingen på 8 miljoner kronor? Vad tappar vi i ideologi på den? Regeringen säger att det är viktigt att åter bygga upp fötroendet för socialförsäkringssystemet. Ett av de bästa sätten vore att riva upp beslutet om behovsprövningen av änkepensionerna. Vi har därför avsatt 800 miljoner kronor i vår helt finansierade budget för detta ändamål. I vår budget har vi också avsatt 10 miljoner för de äldre invandrade kvinnor och män som inte får folkpension beroende på att de beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl. Eftersom jag inte tror att alla är medvetna om att tillgången till våra sociala system är beroende på status av uppehållstillståndet förtjänar det att påpekas att den som beviljats tillstånd av humanitära skäl inte automatiskt erhåller folkpension vid 65 års ålder - så icke heller i det nya pensionssystemet. Dessa pensionärer måste gå till socialkontoret och ansöka om bistånd för sitt uppehälle. Flera partier har tidigare lyft denna fråga, och jag tycker därför att det är märkligt att regeringen inte lyfter den, vare sig i integrationspropositionen eller inom utgiftsområde 11. Vi har avsatt 10 miljoner i vår finansierade budget för att äldre invandrare skall få folkpension. Herr talman! Det allra första yrkande jag fick igenom i socialförsäkringsutskottet var att det skulle genomföras en levnadsnivåundersökning för pensionärerna. I den skall alla de beslut som rör pensionärer tas med, t.ex. kostnader för medicin, läkarvård, hemtjänsttaxor och basbelopp. Hittills har det inte gjorts någon sådan sammantagen undersökning. Det har visserligen presenterats en ekonomisk rapport där det sägs att pensionärerna som grupp har fått det bättre i förhållande till andra grupper. Men pensionärerna är ingen homogen grupp; det finns låginkomstpensionärer och höginkomstpensionärer, äldre med pengar på banken, kvinnor och män. Regeringen prioriterar nu en sådan levnadsnivåundersökning. Vi uppskattar denna prioritering, som med all säkerhet kommer att leda till förbättringar för framför allt låginkomstpensionärerna. Herr talman! Hade inte vårt nya budgetsystem sett ut som det gör hade jag förstås kunnat yrka bifall till flera reservationer, men eftersom vi har finansierat alla våra förslag har de fallit i och med budgetbesluten. Hade jag kunnat hade jag därför yrkat bifall till vårt särskilda yttrande på utgiftsområdet som handlar om de äldres ekonomiska situation.